Fru talman! Historiskrivningen är följande: När samverkanspartierna skulle arbeta fram propositionen och tog upp frågan om vi skulle välja opt in eller opt out var regeringen mycket tydlig på den punkten att opt in skulle gälla. När sedan propositionen kom på riksdagens bord har man gjort en kovändning. Anledningen till det känner vi också till. Det var att svenskt näringsliv inte ville ha den lösningen. Då valde man att gå på den linjen, mot Konsumentverkets vilja, mot den enade konsumentrörelsen, mot partier i riksdagen och även mot ganska många socialdemokrater i riksdagen. Jag tycker att det var synd att ni duckade och att ni hade en sådan tilltro till registret. När propositionen lades fram hade ni direkt kunnat välja att stödja motionen som gick i en annan riktning. Det gjorde ni inte. Det är jag besviken på.

Fru talman! Vi diskuterar någonting mycket spännande, nämligen konsumentens situation i IT-världen. Det är inte alls en enkel fråga. Det är t.o.m. svårt att tala om det därför att det finns så många speciella namn och begrepp att använda - opt in och opt out. Det är därför ofta svårt att ta ställning. Jag minns när jag kom in i riksdagen hösten 1999 att vi diskuterade den nya bokföringslagen. Den lagtexten skulle också anpassas till IT-världens verklighet. Jag minns mycket väl att vad vi bestämde då inte kunde passa in i IT-världens verklighet. Jag är säker på att vi här i riksdagen kommer att ta upp frågan på nytt, på samma sätt som vi nu tar upp frågan om opt in och opt out. Det är väldigt svårt att i ett enda land spika fast bestämmelser och lagar innan de internationella överenskommelserna är någorlunda tydliga. Samtidigt har vi en skyldighet att stärka positionen för konsumenten i det egna landet. Den skyldigheten är lika stark som alltid. Detta är en mycket svår balansgång. Därför vill jag framför allt tala om en motion som Folkpartiet har lämnat in och som jag inte hade möjlighet att ta upp under utskottets arbete. Det gäller motionen T409 yrkande 1, som jag yrkar bifall till. Jag är mycket medveten om att vi inte kommer att få igenom det i voteringen i dag. Men jag vill göra en markering inför den kommande verksamheten. I den motionen talar Folkpartiet om en IT myndighet som ska arbeta för att stärka konsumentens ställning i IT-världen. Myndigheten ska ge stöd och information till konsumenten men också hjälpa näringsidkare som verkar inom IT-världen. Myndigheten ska föra en ständig diskussion om etik inom IT handeln och skulle kanske också kunna arbeta med certifiering för näthandelsföretag. Jag tycker att det är värt att vi satsar ordentligt på den idén i fortsättningen. Det är klart att en sådan tanke kommer att behöva lite mer tid och ansträngning för att föras i hamn. Men vi är säkra på att det kommer att hända så småningom. Jag ska inte tala så mycket i dag. Jag ska inte fylla hela min talartid, eftersom jag inte tycker att det behövs. Har man ingenting att säga är det mycket bättre att hålla tyst. Jag vill bara markera att det är glädjande att frågor om diskriminering, mäklare som diskriminerar och diskriminering vid kreditgivning har lyfts fram i olika motioner. Det fanns ingen anledning att jobba vidare med dessa frågor i detta betänkande eftersom Diskrimineringsombudsmannen och Justitiedepartementet har ett mycket långtgående arbete på gång inom dessa områden. Jag till tacka mina riksdagsvänner som tog upp dessa frågor. Med detta avslutar jag mitt anförande.

Fru talman! Jag missade möjligheten till replikskifte tidigare. Jag vill kort ta upp frågan om nätverksförsäljning. Den motion som finns i betänkandet och som avstyrks är en signal och egentligen en vädjan från dem som seriöst håller på med just nätverksförsäljning att regeringen ska engagera sig i dessa saker med regelverk osv. så att det blir seriöst över hela marknaden. Jag hörde ingen kommentar om det i anförandet tidigare. Jag vill därför vända mig till Karin Jeppsson i den frågan och eventuellt få ett svar på det.
Fru talman! Jag vill be om ursäkt för att jag glömde bort att kommentera det. Det pågår ett arbete på EU-nivå. Vi känner att vi inte vill förgripa det, utan vi väntar på vad resultatet blir. Det får vi behandla senare när vi får besked om vad det blir. Det var synd att jag glömde bort att kommentera det.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Det är bra att frågan har kommit upp. Man väntar på att arbetet ska skyndas på. Vi har nu markerat det genom att ta upp frågan och reservera oss. Jag hoppas att man skyndar på arbetet också inom EU och i Sverige.

Fru talman! Vi har nu att behandla lagutskottets motionsbetänkande som tar upp olika immaterialrättliga frågor väckta i motioner från den allmänna motionstiden i höstas. Flertalet motioner avstyrks rutinmässigt med hänsyn till pågående utrednings eller beredningsarbete. Vi moderater deltar dock i två reservationer, och vi beklagar att utskottsmajoriteten inte anser sig kunna gå på vår linje. Den ena reservationen - nr 4, som jag för övrigt ber att få yrka bifall till - vänder sig mot att staten alltjämt ska utse ordförande och två ledamöter i upphovsrättsorganisationen STIM:s styrelse. Numera får nog upphovsrättsorganisationerna i allmänhet och kanske STIM i synnerhet anses stå så starka att staten inte nödvändigtvis ska behöva hålla sin hand inne i verksamheten. Numera har vi faktiskt också fått sällskap i den uppfattningen av åtminstone två socialdemokratiska ledamöter i denna kammare av vilka den ene dessutom tidigare har varit ordförande i kulturutskottet. De hävdar i sin motion att det statliga engagemanget i STIM t.o.m., som det heter i motionen, kan få negativa kulturpolitiska effekter. Det är bara att beklaga att dessa socialdemokratiska motionärer inte har fått sina s-kamraters öron i just denna fråga. Till saken hör nämligen också, fru talman, att Kulturutredningen SOU 1995:84 i sitt slutbetänkande föreslog att staten inte skulle utse ordföranden och två ledamöter i STIM:s styrelse eftersom det skulle kunna ge intrycket av något slags neutral statlig instans, vilket inte rimmar med organisationen roll som partsföreträdare för upphovsmän. Utskottsmajoriteten anför nu tvärtom att STIM:s marknadsdominans motiverar offentlig insyn liksom det faktum att STIM har att tillämpa internationella konventionsförpliktelser. Man skulle möjligen kunna hysa viss förståelse för det resonemanget om det hade varit så att organisationen hade befunnit sig i ett uppstartningsskede. Men nu är den sedan länge etablerad, och behöver inte inta en särställning i detta avseende jämfört med andra upphovsrättstagarorganisationer. Varför har i så fall inte dessa andra organisationer också av staten utsedda företrädare i sina respektive styrelser? kan man ju stillsamt undra. En del av dem har ju dessutom att tillämpa internationella konventioner när det gäller att bevaka rätten till upphovsrättsliga ersättningar för sina medlemmar. Nej, fru talman, det går inte att frigöra sig från misstanken att här finns någon oklar prestigelåsning i botten av ganska oklar grund. Den andra reservationen, nr 5, tar sikte på att uppdra åt regeringen att låta utreda förutsättningarna att eventuellt införa en s.k. arenarätt, droit de stade, som man säger på franska, också i svensk rätt. Den finns i en del andra europeiska länder. Det är framför allt av intresse att utröna om man kan stärka - om uttrycket tillåts - informationsupphovsrätten för arrangörer av idrottsevenemang och där eterburna eller kabeldistribuerade sändningar kan bli aktuella för försäljning till något produktionsbolag eller sändande TV eller radiobolag. Här kommer också frågan om äganderätten till visst evenemang in i bilden och principfrågan huruvida någons rätt här kan anses ha företräde framför någon annans. Detta bör enligt vår mening närmare belysas, inte minst i ljuset av de erfarenheter som vunnits sedan EG-direktivet implementerades och bl.a. genom propositionen om den s.k. TV-listan. Fru talman! Vi moderater står alltså bakom reservation nr 5 men nöjer oss här med att nu yrka bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Betänkandet innehåller en rad olika motionsyrkanden som är välkända för kammaren och för oss i lagutskottet. Jag kommer därför inte att hålla ett långt anförande, utan tvärtom bara att lyfta upp den reservation som vi i Vänsterpartiet vill stödja. Inledningsvis, fru talman, vill jag tala om att Vänsterpartiet ställer sig bakom utskottets betänkande och de ställningstaganden som är gjorda, med undantag av de punkter där vi inte är överens med utskottets majoritet. Det gäller bl.a. reservation 2, som handlar om patent på biotekniska uppfinningar eller patent på livsformer. Vi anser att det är en olycklig konsekvens. Jag yrkar bifall till reservationen. Vidare har vi en reservation som handlar om patent på datorprogram. Förvisso säger utskottets majoritet att man förutsätter att regeringen i sina överväganden kommer att ta hänsyn till våra motionsyrkanden, men man missar ändock att faktiskt lyfta fram det som vi tar upp. Vi tycker nämligen att regeringens ståndpunkt i förhandlingarna inom EU ska vara att man motsätter sig möjligheten till patent på mjukvara. Men vi får väl hoppas att regeringen gör det övervägandet och intar det ställningstagande som vi har. I övrigt, vad gäller statens engagemang i STIM, arenarätt osv., står vi bakom utskottets ställningstaganden.

Fru talman! Till detta års motionsbetänkande i immaterialrättsliga frågor har vi kristdemokrater ett särskilt yttrande och fyra reservationer, varav två ihop med andra partier. Jag tänker uppehålla mig i mitt anförande vid det särskilda yttrandet och något lite vid reservationerna, men jag vill först yrka bifall till reservation 5 under punkt 11. Jag börjar sedan med det särskilt yttrandet om enklare skydd för uppfinningar. Det finns en socialdemokratisk motion om ett sådant skydd, och det begärs ett tillkännagivande om ett enklare skydd för uppfinningar än patent. Vi har valt att inte återupprepa de motioner som vi har haft tidigare när det gäller denna fråga. Men det finns ett klart behov av ett sådant skydd också i Sverige. Vi har med anledning av att det pågår annat arbete inom EU där frågan om bruksmodellskydd också förhoppningsvis tas upp nöjt oss med ett särskilt yttrande i år i denna fråga. Jag går så över till frågan om patentintrångsförsäkring. I ett par socialdemokratiska motioner och en moderat motion anser man att patentintrångsskyddet för uppfinningar och patent bör förbättras. Vi kristdemokrater instämmer i detta och menar att patentinnehavaren ofta är i en underlägsen ställning i förhållande till ett storföretag som gjort patentintrång. Patentinnehavaren har många gånger varken råd eller förmåga att processa. För att vidmakthålla och ytterligare vitalisera ett bra innovationsklimat är det viktigt att det finns garanterade och rimliga skydd mot stöld av immateriella tillgångar. Även om det enligt betänkandet inom EU pågår vissa överväganden i riktning mot att tillskapa en försäkringslösning på europeisk nivå så tycker vi kristdemokrater att regeringen kunde vara än mer aktiv och genom initiativ i försäkringsfrågan påskynda en utveckling som syftar till skydd för den svagare parten i detta sammanhang. Därför har vi till betänkandet fogat en reservation till förmån för motionernas yrkanden i den frågan. Fru talman! Nästa fråga som jag tar upp handlar om patent på biotekniska uppfinningar. Detta är en mycket viktig fråga. Den är också uppe till debatt varje år när vi debatterar immaterialrättsliga frågor. För oss kristdemokrater handlar det om att inte med patent överskrida en gräns som inte är etiskt försvarbar eller som kan vara till stort förfång för mänskligheten i framtiden. Vi menar att det inte bör vara möjligt att ta patent på liv, t.ex. gener. Vi är inte ensamma i denna uppfattning, vare sig här i kammaren eller i forskarkretsar. I tidningen Dagens Forskning från den 4-5 mars i år refereras till medicinsk-etiska rådet som i ett remissvar angående EG-direktivets implementering i svensk lag säger följande: "Människans gener bör under inga som helst omständigheter kunna patenteras. Direktivet är oacceptabelt i sin nuvarande utformning, och följaktligen ska Sverige också agera för att det omformas." Från Gentekniknämnden har uttalats följande - jag citerar ur samma tidning igen: "Direktivets gränsdragning mellan vad som är upptäckt och vad som är uppfinning är fortfarande outredd, och att det i den föreslagna lagtextens definition av industriell användning fortfarande är oklart om och när en gensekvens ska anses som en uppfinning." Här skulle det finnas mycket ytterligare att säga, men jag ska hålla min talartid och tar inte upp mer när det gäller den frågan. När det gäller statens engagemang i STIM vill jag bara kort deklarera att vår åsikt är att staten inte längre borde behöva engagera sig i STIM genom att bl.a. utse ordförande och styrelseledamöter. Därför är vi med på den reservation som handlar om att detta inte är nödvändigt. Fru talman! Slutligen vill jag säga några ord om motionerna som handlar om arenarättigheter. I en kristdemokratisk kommittémotion föreslår vi att idrottsföreningars arenarättigheter för evenemang där det i dag inte finns en upphovsrätt utreds. Bakgrunden till motionen liksom till liknande motioner från tidigare år är den principfråga som aktualiserades i samband med den s.k. TV-listedebatten. Betydande kritik framfördes mot förslaget att ta ifrån innehavare av rättigheter dessa rättigheter och ge dem till någon annan. Den principfrågan är tungt vägande och ett bärande skäl för att gå vidare med en utredning. Eftersom samma yrkande har varit föremål för lagutskottets övervägande tidigare och debatterats här i kammaren tänker jag inte framföra någon ytterligare omfattande argumentering här i dag. Jag hoppas att regeringen så småningom inser att den här frågan är viktig att lösa. Glädjande nog har Moderaterna nu också en motion som berör detta ämne. Vi har en gemensam reservation här. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr

Fru talman! Återigen ska vi diskutera ett motionsbetänkande som rör de immaterialrättsliga frågorna. Våra olika ståndpunkter angående årets motioner har varit kända ganska länge. Vi har diskuterat dem många gånger. Jag inleder i alla fall med att yrka bifall till förslaget i lagutskottets betänkande nr 17 i dess helhet samt avslag på samtliga reservationer. Inledningsvis vill jag ge några kommentarer till den reservation som Kristdemokraterna avgett beträffande patentintrångsförsäkringen. För det första har sanktionssystemet för patentintrång förstärkts av denna riksdag för inte så länge sedan. I korta ordalag innebär detta att det rättsliga skyddet för patentintrång faktiskt förbättrats för innehavaren av ett patent. Det är enligt min bedömning alltför tidigt att säga något om de rättsliga effekter som dessa förstärkningar inneburit ur skyddssynpunkt. För det andra har den försäkring mot patentintrång som tidigare var möjlig att teckna för uppfinnare visat sig vara olönsam. Enligt uppgift är detta i mångt och mycket ett resultat av att Sverige som marknad varit alltför begränsad för de lönsamhetskrav en sådan här typ av försäkring måste ha. Enligt uppgift har också en inledande diskussion påbörjats från kommissionens sida. Vad den diskussionen resulterar i har vi säkert anledning att återkomma till. För det tredje har regeringen faktiskt försökt åstadkomma just det som reservationen efterlyser. Trots initiativ inom detta område har arbetet med att få intressenter att ånyo inrätta en patentförsäkring inte visat sig vara möjligt att genomföra. Detta trots att staten gett vissa utfästelser om att stå för vissa initialkostnader. Vi socialdemokrater bedömer dessa fakta något annorlunda än vad Kristdemokraterna tycks göra och ser det i stället som naturligt att se vilka initiativ som kan komma från EU:s sida. Skulle det visa sig att ett förstärkt ekonomiskt skydd för patentinnehavare skulle kunna komma till stånd genom en försäkringslösning ser vi naturligtvis inga hinder för detta. Fru talman! Vad gäller frågan om biotekniska uppfinningar kan konstateras att regeringen under föregående år har tagit fram en departementspromemoria som penetrerar frågan om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar. Jag kommer inte att fördjupa mig ytterligare i de ståndpunkter vi har haft tidigare. Men promemorian pekar ändå på ett par omständigheter som kan vara av värde att lyfta fram i den debatt som pågår. Det är av stor vikt att en lagstiftning om rättsligt skydd inarbetas i vår patenträtt. För denna ståndpunkt kan bl.a. anföras de stora utvecklingskostnader som den moderna bioteknikindustrin har innan en produkt kan börja säljas på marknaden. Denna utveckling kräver en ensamrätt för att de kostnader som läggs på denna typ av projekt ska kunna motiveras ur investeringssynpunkt. En annan omständighet som lyfts fram är också det angreppssätt vi har på de risker som biotekniken för med sig. Kan det sägas vara rimligt att angripa dessa risker genom att angripa patenträtten i första hand? Borde vi inte i stället angripa de effekter som en riskabel teknik och forskning för med sig? Att inneha en ensamrätt innebär ju i första hand en ekonomisk garanti för att få avkastning på något man uppfunnit. Om effekten av vad man uppfunnit är skadlig eller på annat sätt oönskad borde det väl vara bättre om detta förbjöds eller reglerades. På det sättet förlorar ju innehavaren av patentet anledningen att ha en ensamrätt då den ju blir ekonomiskt betydelselös. Denna möjlighet pekar också regeringens promemoria på, och kanske är detta egentligen det enda säkra synsätt som vi kan möta den här utveckling med. Det är en utveckling som rymmer fantastiska möjligheter för människan men också okända risker. Fru talman! Vidare finns det en reservation rörande patent på programvaror. Även detta är ett område som kan ses som problematiskt. Det har inte minst en del synpunkter från olika människor gett bevis på under mina år här i riksdagen. I Sverige kan man i dag inte patentera ett datorprogram. Ett datorprogram är upphovsrättsligt skyddat. Vad jag har kunnat utröna så siktar en framtida harmonisering av patent på programvaror i den europeiska gemenskapen inte i första hand på datormjukvara som omtalas i de motioner som skrivits i ärendet. I stället handlar det om speciella programvaror vilka hänger intimt samman med en teknisk funktion. Vad jag kan förstå skulle effekten av att inte kunna patentera en sådan programvara också bli att den tekniska funktionen inte skulle kunna patenteras. Det är en effekt som jag tror skulle utesluta många goda uppfinningar. Vi har dock säkert anledning att återkomma till denna fråga i framtiden då ett mer homogent förslag finns att ta ställning till från regeringen och EU:s sida. Fru talman! Så till den reservation som berör statens engagemang i STIM:s styrelse. Jag nöjer mig med att i denna del konstatera att vi från majoritetens sida tycker att det fortfarande finns skäl för en statlig representation i STIM:s styrelse. Avslutningsvis vill jag nämna några ord kring den reservation som vill överväga införandet av en arenarätt. En frågeställning skulle kunna vara på vilket sätt ett förstärkt upphovsrättsskydd i form av en arenarätt skulle komplettera den bild av upphovsrätter som vi har. Vår bild av de populära idrottsevenemang som sker i dag är i vart fall att de internationella förbunden eller den olympiska kommittén inte direkt kan sägas vara hotade i sina arrangemang varken ur ekonomisk eller juridisk synvinkel. En förklaring till detta är självklart att förbunden kan teckna lönsamma sponsor och reklamkontrakt, men de har också intäkter från försålda TV-rättigheter. Vi har på grundval av nämnda resonemang svårt att förstå vad en förstärkt upphovsrätt just inom detta område skulle kunna bidra till. Vad jag vet är detta inte heller något stort problem för den samlade idrottsrörelsen. Fru talman! Jag vill avslutningsvis återigen yrka bifall till förslaget i lagutskottets betänkande nr 17

Fru talman! Det gäller patent på biotekniska uppfinningar eller patent på gener och livsformer. Det som Anders Berglöv tar upp här är väldigt intressant. Han undrar om vi inte i stället borde inrikta oss på effekterna av vad ett patent skulle innebära i stället för att förbjuda patentet. Visserligen är det en väldigt intressant diskussion, och den vill vi i Vänsterpartiet väldigt gärna fortsätta att föra, men i betänkandet lyfts ingenting av detta upp. Det tycker jag är väldigt intressant. I betänkandet säger majoriteten att några bärande skäl för att motverka ett genomförande av direktivet har utskottet inte ansett föreligga. Vidare säger även utskottets majoritet i betänkandet att utskottet inte heller har sett någon anledning att föregripa det arbete som pågår såväl i Sverige som internationellt med den närmare utformningen av ett från etisk synpunkt lämpligt och i övrigt väl fungerande skydd för biotekniska uppfinningar. Anders Berglöv lyfter här upp aspekten att man skulle kunna problematisera effekterna av ett patent som får negativa konsekvenser för tredje världen och för människor. Det är intressanta är ju att utskottets majoritet i stort sett bara har lyft upp de ekonomiska konsekvenserna för läkemedelsbolag osv. Det tycker vi från Vänsterpartiets sida är allvarligt. Det är därför vi reserverat oss. Det är just det som har lyfts fram i betänkandet från lagutskottet. Men, som sagt, frågan om att ha lagstiftning som förbjuder vissa negativa effekter är intressant. Kan Anders Berglöv utveckla det vore det också intressant.
Fru talman! Jag vet inte om jag kan utveckla det. Men det här handlar om ett EG-direktiv som ska implementeras i svensk lagstiftning. Det lagutskottet har konstaterat är att det inte föreligger några större avvikelser från EG-direktivet i den svenska patentlagen. Vi behöver inte göra några större förändringar. De begränsningar när det gäller biotekniska uppfinningar som finns i svensk patentlagstiftning finns i allt väsentligt också i EG-direktivet. Det jag vill lyfta fram i den här frågan är naturligtvis det angreppssätt vi har. Jag tycker att det är en ganska märklig syn att helt vilja så att säga avpollettera en del av forskningen med att detta aldrig ska kunna patenteras. Jag skulle också vilja vända mig emot den begreppsförvirring som inte minst framkommer i en del av de motioner som utgör motiv till den här reservationen. Man kan exempelvis inte patentera mänskliga gener. Jag tycker att det är onödigt att ens föra en sådan diskussion. Men ska vi för den sakens skull alltid säga att gener över huvud taget aldrig får användas i teknologisk mening? De ska aldrig kunna patenteras. Jag tycker att det vore ett ganska märkligt steg i den mänskliga utvecklingen om vi skulle börja med att förbjuda det som vi ännu vet ganska lite om. Det är därför jag vill peka på effekterna. Negativa effekter har vi i den här församlingen anledning att fundera över i framtiden. Det finns naturligtvis, jag erkänner det, negativa effekter även av biotekniska uppfinningar. Det är en forskning som är äventyrlig och som man måste sköta under mycket stort ansvar. Det menar jag att vi gör.
Fru talman! Jag blir så klart fundersam och undrar: Hur skulle vi kunna förbjuda de effekter som de stora biotekniska företagen får till stånd genom att man t.ex. får fram en ny rissort som konkurrerar ut alla andra rissorter, så att bönder i tredje världen tvingas att använda en rissort som de egentligen inte har råd att ta in? På vilket sätt skulle vi genom lagstiftning kunna stävja en sådan bioteknisk uppfinning? Jag får inte ihop det riktigt. Ett annat område är just patentet på mjukvara som även Anders Berglöv menade är en problematisk fråga. Därför vill jag fråga om även Anders Berglöv tycker att regeringens ståndpunkt i förhandlingarna i EU ska vara att vi ska vara motståndare till att man ska kunna ta patent på mjukvara.
Fru talman! Regeringens ståndpunkt, som togs upp i den senare frågan, har vi säkert anledning att återkomma till senare. Man kan ju börja med att penetrera frågan om programvara. Först och främst är det ju en upphovsrättsligt skyddad vara. Det andra man talar om i den här diskussionen - det fick vi oss alla till livs i lagutskottet - är datorimplementerade uppfinningar. Det är uppfinningar som på olika sätt är beroende av ett program för att kunna utföra en teknisk funktion. Ska vi kunna räkna in mjukvara, som det talas om i motionerna, i detta? Mjukvara är alltså programmet Word eller Lotus Notes, som vi använder här i riksdagen. De är uppbyggda på ett speciellt sätt. De är uppbyggda utifrån en programmering, en programmering som så att säga är ett språk, ett alfabet. På det sättet skulle jag tro att det generellt sett är väldigt svårt att patentera programvara. Det skulle vara väldigt svårt att tillämpa. Det kanske kan komma. Den tekniska utvecklingen går fort i dag. Men i dagens utformning tror jag att det är svårt att patentvägen kunna komma till rätta med problemet och skydda upphovsmännen tillräckligt.
Fru talman! När jag lyssnar till Anders Berglöv och hör honom säga att han nöjer sig med att konstatera att det finns skäl för att utskottsmajoriteten har fastnat för att staten ska utse tre representanter i STIM:s styrelse har jag en viss förståelse för honom. Han vill inte närmare gå in på vilka utskottsmajoritetens skäl är. Jag förstår det, därför att de är mycket klena. Det finns egentligen inga bärande skäl längre för att staten ska vara representerad. Det har jag försökt peka på i mitt huvudanförande. Men jag förstår om Anders Berglöv därför inte i sak vill diskutera den saken. När det gäller arenarätten, droit de stade, behöver det inte alltid vara Olympiska kommittén som är inblandad. Det kan vara mindre arrangörer som är inblandade i ett idrottsevenemang t.ex. Lagutskottet hävdade i ett tidigare avslag på en motion i samma ämne att det inte fanns några bärande skäl för att göra en utredning. Principfrågan aktualiserades som sagt i samband med TV-listedebatten, och betydande kritik framfördes då av att detta innehöll en möjlighet att ta ifrån innehavare av rättigheter dessa och ge dem till någon annan. Det är det som är principfrågan. Den kan nog anses tungt vägande och som ett bärande skäl. Vi begär ju bara att regeringen ska tillsätta en utredning och närmare studera den här frågan. Vi har inte sagt att vi absolut måste införa en arenarätt. Men det bör noggrant analyseras om det finns ett behov av en sådan.
Fru talman! Först STIM. Jag kan naturligtvis återupprepa de skäl som vi under tre riksmöten har anfört för att vi ska bevara ett statligt engagemang i STIM. Det ena är att musiklivet har en stark ställning i vårt samhälle som jag tycker helt enkelt motiverar att allmänintresset har representation. Det andra i den delen är just det som Henrik S Järrel också mycket riktigt påpekade i sitt anförande, de internationella förpliktelser som vi har. De är lite särskilda på det musikaliska området. Den tredje delen, som jag tror att vi inte har nämnt särskilt mycket, är musiken som upphovsrätt. Den har en viss särart i upphovsrätten på sådant sätt att den är väldigt lätt att kopiera. Ett litterärt verk, bildkonst, ett fotografi kan inte kopieras på riktigt samma enkla sätt, även om man med datorteknik visserligen kan göra det i dag. Men för musiken räcker det med ett öra. Jag tycker att också detta gör att vi har anledning att bevara upphovsrätten på ett annat sätt. Det finns ett statligt intresse av det.
Fru talman! Jag konstaterar då att det finns andra upphovsrättsorganisationer, Författarförbundet, Sveriges bildkonstnärers upphovsrättsorganisation BUS och DUR och allt vad de heter, där staten inte förbehåller sig rätten att utse någon representant. De får klara sig alldeles på egen hand. Det finns också för dessa organisationer anledning att ibland tillämpa internationella konventionsåtaganden som Sverige har tillträtt. Varför har de inte i så fall, om man ska följa Anders Berglövs resonemang, representanter utsedda av staten? Dessa konstnärer är väl minst lika viktiga som upphovsrättsinnehavare som någonsin musikutövande personer.
Fru talman! Jag tar självklart inte ställning till vilken konstnärlig särart som är bättre eller sämre. Jag tror säkert att det finns en organisatorisk historia bakom de företeelser som Henrik S Järrel pekar på. Men jag skulle ändå vilja lyfta fram just den musikaliska särarten som upphovsrätt betraktad. Jag tror att det är viktigt, och jag tror inte att tiden är mogen för staten att lämna detta ännu.
Fru talman! Arenarätten har redan varit uppe så jag ska inte förlänga den diskussionen så mycket. Men det har förts fram en betydande kritik just vid TV-listedebatten. Det tycker vi är skäl nog för att utreda den här frågan. När det gäller biotekniska uppfinningar ska jag inte heller fördjupa mig i det som gäller att förbjuda negativa effekter. Det har också varit uppe. Men en sak som jag vill ta upp är att det finns fler som är mer insatta i de här frågorna än vad vi i lagutskottet kan vara som har invändningar mot det biotekniska EG Jag hänvisade till vad Statens medicinsk-etiska råd skrev om att människans gener under inga som helst omständigheter bör kunna patenteras och att direktivet är oacceptabelt i sin utformning. Likaså har Gentekniknämnden i samma tidning uttalat att direktivets gränsdragning mellan vad som är upptäckt och vad som är uppfinning fortfarande är outrett. Det finns saker som faktiskt inte är riktigt klargjorda. Det gäller t.ex. detta med upptäckt kontra uppfinning.
Fru talman! Jag skulle vilja svara med ett par motfrågor. En mänsklig gen kan inte patenteras. Den är en upptäckt. Var går gränserna, Kjell Eldensjö, som är viktiga att dra? Var anser Kristdemokraterna att gränserna går?
Fru talman! Det är detta som inte är utrett. Gentekniknämnden säger att det är viktigt att titta ännu närmare på dessa frågor. Det är därför som vi är tveksamma till EG-direktivets utformning.
Fru talman! Det finns gränser som anges i den svenska patentlagstiftningen. Det finns gränser som anges i EU:s direktiv om biotekniska uppfinningar. De gränserna är också klart och tydligt formulerade i den departementspromemoria regeringen har tagit fram i den delen. Jag kan hålla med Kjell Eldensjö om att det finns inga klara och tydliga gränser inom ett forskningsområde som ännu ligger i sin linda. Det är därför jag i mitt anförande lyfte fram att det är viktigt att betona att detta är en pågående och öppen debatt och att denna typ av forskning sker under öppna former. Då kan vi hela tiden hålla den etiska delen levande och sätta gränser. Jag kan göra en liknelse med när bensinmotorn uppfanns. Många upplevde uppfinningen av bensinmotorn som en fantastisk möjlighet för mänskligheten. Det var den säkert. Bilismen startade ur detta. Men den har också negativa effekter, som den här riksdagen och EU senare har fått ta itu med inom miljöarbetet på grund av att man har fått nya kunskaper.

Fru talman! Jag ska nöja mig med att tala om en enda punkt i betänkandet. Det gäller diskussionen kring STIM och statens engagemang i STIM. Jag minns att när jag var vikarierande ledarskribent i Dagens Nyheter - jag tror att det var i slutet av 70-talet eller i början av 80-talet - råkade jag skriva en artikel om politikerna i kulturen.

När jag skrev denna artikel blev det världens största rabalder. Jag blev bildligt stenad av många debattörer för att jag vågade ifrågasätta politikerns vägvisande, allomfattande roll. Så var det på 70-talet eller i början av 80-talet. Det som vi i dag ser när vi diskuterar STIM är en rest av det sättet att se på saker och ting. Det är väldigt synd att den här resten fortfarande finns i våra debatter och diskussioner. I våra debatter i kulturutskottet talar man - och även kulturministern säger samma sak - om en armlängds avstånd mellan politik och kultur och konst. Jag skulle verkligen vilja att det avståndet blev oändligt. Det behövs inga direkta kopplingar mellan politik och ideologi å ena sidan, och konst och kultur å andra sidan. Det behövs tvärtom väldigt många skyddsmurar så att vi en gång för alla blir av med ambitionen hos vissa politiska grupper att styra människornas tankar och känslor. Därför kommer jag att yrka bifall till reservation 4

Fru talman! Företagandet i Sverige söker nya former. Strukturomvandlingen är inte unik för Sverige utan sker världen över i industriländerna. Det är en utveckling som inte minst kännetecknas av att varor, tjänster, människor och kapital alltmer rör sig över nationsgränserna. Det är på många sätt en positiv utveckling, men den ställer samtidigt delvis nya krav på politiken. Vi ser behov av internationella styrinstrument och ibland av övernationella beslut, t.ex. i EU, när behoven av en bättre konkurrenslagstiftning lyfts upp på dagordningen. Vi ser det särskilt tydligt när företag i all hast bestämmer sig för att flytta och inte ta ansvar för de anställda som finns kvar på orten. Då behövs spelregler för företag och länder att arbeta efter. Större och friare marknader skapar stora möjligheter men också ett behov av regler för att skydda enskildas rättigheter. Den strukturomvandling som har pågått under en längre tid varken kan eller vill vi stoppa. Däremot kan de negativa konsekvenserna förebyggas genom aktiva och framåtsyftande åtgärder. Internationaliseringen av företag är lite av en trend, men det finns också en utvecklingspotential av flera småföretag eller nya branscher som växer fram och nischas inom ett område - till en alldeles speciell vara eller en alldeles specifik målgrupp. Fru talman! Därför är ett stärkt rättsskydd för patent en fråga där jag ser att politiken skulle kunna göra en skillnad. Som det ser ut i dag är rättsskyddet för patent i det närmaste obefintligt för en enskild uppfinnare eller för en småföretagare. Man saknar helt enkelt de ekonomiska möjligheterna att skydda sig mot ett patentintrång. Vid ett besök jag gjorde hos Börje Johansson på Villab AB i Båstad - en av våra många kreativa entreprenörer - uppmärksammade han mig på den moment 22-situation en uppfinnare med små resurser lätt hamnar i, dvs. att inte ha resurser att bevaka och framför allt att driva processer för att försvara sitt patent eller mönsterskydd. Dessa svårigheter tar jag också upp i min motion, Rättsskyddet för patent, som behandlas i det här betänkandet. Den enskilde uppfinnaren och småföretagaren har inte särskilt stora möjligheter att göra sin röst hörd och få saker rättsligt prövade. Att driva en process mot den som har gjort intrång i ens uppfinning blir uteslutet redan på tankestadiet. Jag tror att ett stärkt rättsskydd för patent skulle öka incitamentet för många kvinnor och män att våga satsa på sin idé. Oavsett om de någonsin behöver praktisk hjälp av rättsskyddet har det principiell betydelse att det finns. När vi nu har ett statligt verk som handhar patentoch registreringsfrågor är det inte orimligt att det också finns ett statligt ansvar för att se till att patentsystemet fungerar och kan upprätthållas. Det är inte heller utan anledning som frågan tidigare har varit aktuell för diskussion. Vid det tillfället, 1998, stupade frågan på att det inte fanns tillräckligt med privata intressenter och finansiärer för att kunna finansiera rättsskyddsförsäkringen, detta trots att regeringen hade förklarat sig beredd att tillskjuta medel för initialkostnaderna. Det var för fyra år sedan. Hur ser intresset ut i dag? Det vet vi egentligen inte förrän vi har aktualiserat frågan på nytt. I den rapport som NUTEK lämnade 1998, Rättsskyddsförsäkring för patent, föreslår man lösningar med möjligheter att utveckla ett rättsskydd på nordisk och europeisk nivå. Det vi vet i dag är att lösningen med en europeisk rättsskyddsförsäkring inte är aktuell inom en snar framtid. Självklart bör vi verka för att det på sikt kan skapas en hållbar lösning, där ett rättsskydd för patent kan tillämpas på EU-nivå och över nationsgränserna. Vad gör vi då till dess? Behovet av att värna enskildas rättigheter är uppenbart i dag. Låt oss därför så länge arbeta för att först hitta en hållbar lösning nationellt i Sverige. På det viset kan Sverige också bli föregångare på området och stå i framkant när vi tillsammans med andra länder ska utforma det europeiska rättsskyddet. Min förhoppning är därför att lagutskottet kan återkomma med ett initiativ i frågan. Med dessa synpunkter vill jag yrka bifall till förslaget i lagutskottets betänkande 17.

Fru talman! Sverige ska konsekvent och entydigt driva det absoluta, universella och okränkbara i mänskliga rättigheter och demokratins värden. Det kalla krigets anpasslighet och relativisering måste ersättas av tydliga ställningstaganden för de värden som den västerländska demokratin och humanismen står för. Afrikansk socialism som omskrivning för enpartistyre, Asian values som omskrivning för förtryck av mänskliga rättigheter, demokratisk socialism, som det hette i det gamla östblocket, som omskrivning för diktatur - alla måste avvisas, genomskådas och fördömas. Det finns inga speciella eller förmildrande omständigheter, som ledarna i t.ex. Kina och Zimbabwe talar om. Det finns bara mänskliga rättigheter och brott mot mänskliga rättigheter. Det finns heller inga ursäkter för dem som indirekt stöder detta eller ursäktar det. Jag beklagar djupt att SADC och Sydafrikas president Mbeki inte tillräckligt tydligt har tagit avstånd från president Mugabes manipulationer av valet i Zimbabwe. Det är dags att öka kraven på och klarspråket om afrikanska länders eget ansvar för kontinentens utveckling och människors situation. Svensk utrikespolitik måste handla om värden, inte anpasslighet eller relativisering. Fru talman! Det har blivit bättre de senaste åren, särskilt efter EU-medlemskapet. Det finns dock kvar fossil av det gamla. Varje taiwanes är välkommen att besöka Sverige. Men om en person från Taiwan reser hem från besöket i Sverige, kandiderar i ett demokratiskt val och dessutom lyckas vinna sitt folks högsta förtroendeuppdrag, är han inte välkommen tillbaka till Sverige. Kan någon förklara logiken i detta för mig? Ska vi straffa att människor blir demokratiskt valda? Sverige driver en ett-Kina-politik. Det stöder vi. Vi stöder däremot inte att regeringen, samtidigt som man välkomnar diktaturens yttersta företrädare från Folkrepubliken Kina, avvisar ledarna för den kinesiska kultursfärens första demokrati, Taiwan. Att säga att detta sänder olyckliga, tvehågsna och tvivelaktiga signaler om den svenska regeringens syn på värdet av demokratiseringen i Taiwan är knappast att ta i. Ett-Kina-politiken innebär att Sverige inte kan ha fulla diplomatiska relationer med Taiwan eller ta emot officiella besök, men den innebär inte att privata besök från Taiwans ledare måste avvisas. Det är denna skillnad mellan privata och offentliga besök som är grunden i dagens fyrpartireservation. Det finns en inofficiell praxis i EU innebärande att Taiwans fem högsta befattningshavare inte ska beviljas visum. Miljöpartiet har haft fel i sina uttalanden. Det finns inget EU-avtal om saken, bara en praxis. Likväl måste den svenska regeringen agera för att ändra denna EU-praxis så att sanna demokrater inte stängs ute från den union som baseras på demokratins värden. Utrikesministern har när jag har frågat henne inte förmått ge ett enda argument för denna praxis bevarande. Inte heller utskottets majoritet förmår göra det. Likväl fanns chansen att nå en ny majoritet om att öppna Sverige för besök av sanna demokrater från Taiwan. Miljöpartiet skrev i fjol under en reservation som var så långtgående att ingen skillnad gjordes mellan officiella och privata besök, men i år vågade man inte stå för sin uppfattning. Det är klent, för att uttrycka sig milt. Fru talman! På flera punkter i dagens betänkande backar majoriteten jämfört med tidigare år. Utskottet slår nu äntligen fast att observatörskap för Taiwan i WHO skulle välkomnas av Sverige. Kvar står dock Socialdemokraternas bristande tydlighet vad gäller Kinapolitiken i övrigt, särskilt vad gäller Kinas kärnvapenprogram. Svaret på våra motioner i betänkandet handlar mest om viktiga men allmänna avtal, men det saknas en tillräckligt tydlig markering av hur allvarligt Sverige ska se på frågan. Kinas missilprogram nämns över huvud taget inte. Utrikesministern har tidigare signalerat att hon är beredd att efter oppositionens påstötningar öka tydligheten i Sveriges ställningstagande gentemot Kina. Men ännu återstår för regeringen att omsätta denna föresats i praktiken. Det nämns i regel i enstaka ord i utrikesdebatten i riksdagen men kräver en helt annan dimension i kritiken. Kina skickade missiler mot Taiwan 1996 eftersom Taiwan höll fria demokratiska presidentval. Sammanlagt har Kina avfyrat ett hundratal missiler i Taiwansundet. Man har också vid upprepade tillfällen hotat demokratin med militärt våld och invasion, och man har sökt påverka utgången i parlamentsval. Sverige, EU och det internationella samfundet stöder principen om ett Kina, men det är oerhört viktigt att säga att en återförening bara kan ske på demokratiska grunder och med respekt för mänskliga frioch rättigheter. Våld eller hot om våld från Kinas sida mot Taiwan är oacceptabelt. Det är också viktigt att inse att den kinesiska kärnvapenpolitiken är mer än bara ett teoretiskt hot. Hittills har det varit fråga om konventionella missiler, som utan militära provokationer skickats över sundet i riktning Taiwan. Men Kina har kapacitet för annat. Vi ser att ny missilteknik förändrar den strategiska balansen i regionen. Kina har numera både land och sjöbaserade och ubåtsbaserade långdistansrobotar med kärnvapenkapacitet. Man kan utsträcka sitt hot till nya områden, ända till USA. Enligt vissa uppgifter har Kina också neutronbombskapacitet, vilket är synnerligen oroande, med tanke på de konflikter landet kan tänkas bli inblandat i. Kina har utvecklat och utvecklar MIRV-kapacitet för att kunna nå fler mål på längre avstånd med individuellt styrbara stridsspetsar. Vi måste slå fast att Kinas kärnvapenrustningar är oacceptabla. En fråga som har fått alldeles för lite uppmärksamhet är den hot spot som finns i regionen där Pakistan, Indien och Kina möts. De båda kärnvapenmakterna Pakistan och Indien ligger i konflikt i och om Kashmir. I konflikten finns en stark religiös dimension på båda sidor och en koppling mellan extremister i Kashmir, Pakistan och Afghanistan. I västra Kina finns också inslag av denna fundamentalistiska rörelse. Här finns en risk för en hopkoppling av grupper och oroligheter värda att uppmärksamma i tid, särskilt med tanke på hur relationerna tidigare har sett ut mellan Kina och Indien. Kina ska inte bedömas utifrån andra normer eller ses med andra ögon än världens övriga länder. Man bryter konsekvent och hänsynslöst mot grundläggande mänskliga fri och rättigheter. Massanvändning av dödsstraff samt förtryck av oppositionella och religiösa människor hör till vardagen. Sverige och EU måste i varje kontakt entydigt fördöma kränkningar av mänskliga rättigheter i Kina, lyfta fram den kinesiska kärnvapenupprustningens negativa inverkan på asiatisk och global säkerhet och ständigt värna Taiwans rätt till fria val och säkerhet. Fru talman! Ytterligare en punkt där majoriteten backar i dagens betänkande gäller upprätthållandet av flygförbudszonerna i Irak. I fjol krävde majoriteten att detta skulle upphöra, ett krav som man alltså i år tvingas backa från. I fjol skrev man: "Utskottet anser det därför orimligt att bombningarna under dessa förutsättningar fortsätter. Utskottet konstaterar att utrikesministern i ett interpellationssvar har klargjort att Sverige tagit avstånd från bombningarna, både under den tid som Sverige var medlem av FN:s säkerhetsråd och senare." Eftersom det påståendet från utrikesministern inte längre har stöd av riksdagens majoritet bör hon snarast klargöra att Sverige inte längre motsätter sig upprätthållandet av flygförbudszonerna i Irak. De kom till efter Gulfkriget för att skydda civila från kränkningar av de mänskliga rättigheterna från den irakiska regeringens sida samt för att hindra militär aktivitet i norra respektive södra Irak. Den norra zonen är ett skydd och en förutsättning för den kurdiska befolkningens säkerhet. Förutsättningen för att upprätthålla skyddszonen är att amerikanskt och brittiskt stridsflyg kan förhindra regimen att utnyttja luftrummet. Det bästa vore om FN:s säkerhetsråd kunde ge ett entydigt mandat för skyddet, men bristen på ett entydigt mandat får inte innebära att skyddet upphör, så att civila människor råkar ut för mord och övergrepp. FN:s medlemsstater måste respektera både FN stadgan och FN:s folkmordskonvention. Mord och massakrer på civilbefolkningen kan aldrig accepteras. Dessbättre börjar vi se en trend inom folkrätten. Människors rätt börjar överordnas och jämställas med staters rätt. Därmed är förhoppningsvis utvecklingen sakta på väg mot att folkrätten blir folkrätt i genuin mening. Fru talman! Bertil Persson kommer senare under debatten att beröra övriga frågor i dagens betänkande. Jag vill därför avsluta med att yrka bifall till den första moderata reservationen, nr 1.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 10 och reservation nr 11. Brott mot mänskliga rättigheter kan ske på olika sätt och utföras av olika sorters aktörer. De kan begås av stater. De kan begås av organisationer. De kan begås av enskilda personer, ofta i krigssituationer. De kan förekomma som statlig organiserad förföljelse, som under Förintelsen. De begås av paramilitära grupper, t.ex. i Colombia. De kan ske i form av attentat, som angreppet på World Trade Center. Brott mot mänskliga rättigheter kan ske i form av dödsstraff, som i USA och Kina. De kan ske i form av stening av kvinnor, som i Iran. De kan ske i form av s.k. hedersmord i stora delar av världen. Detta är bara några former av brott mot mänskliga rättigheter. Ansvar för brott mot mänskliga rättigheter kan sedan 1948 utkrävas av såväl stater som enskilda personer. Den grövsta formen av brott mot mänskligheten torde vara statligt organiserade folkmord. Brott mot mänskliga rättigheter är ofta förbundna med brott mot folkrätten. Brott mot folkrätten och brott mot mänskliga rättigheter betingar ofta varandra. Fru talman! I 35 år har den israeliska staten brutit mot folkrätten och ockuperat Palestina. I 35 år har man brutit mot folkrätten genom upprättandet av israeliska bosättningar i Gaza och på Västbanken. I 35 år har man utövat ett omänskligt förtryck av den ockuperade palestinska befolkningen. På senare tid har man börjat att systematiskt mörda deras ledare. Den israeliska staten är militärt överlägsen palestinierna. De har försetts med de modernaste vapnen av i första hand USA. Mot stridsvagnar och attackhelikoptrar har palestinierna stenar och handeldvapen. De extrema palestinska organisationerna har tillgripit terror, självmordsbombare. Men är inte det som israeliska staten gör mot palestinierna också terror? Vi fördömer terrorhandlingar vem som än begår dem. Politiskt motverkar de sitt syfte. Men vi kan inte undgå att se att israelisk och palestinsk terror har olika karaktär och ursprung. Den israeliska statsterrorismen har som mål att cyniskt tvinga ett folk till underkastelse. De palestinska självmordsbombarnas terror har sin grund i den desperation som förtrycket skapat. Israel rättfärdigar ideologiskt ofta sin politik med en rejäl dos islamofobi. Man bortser från det faktum att en stor minoritet av palestinierna faktiskt är kristna. Det palestinska folket kommer inte att ge sig, inte underkasta sig. De kan inte ge sig, eftersom det vore detsamma som självutplåning. Vad händer om palestinierna inte underkastar sig Israel, utplånar sig själva? Om Israel och Sharon då håller fast vid sin politik och kräver underkastelse, vad händer då? Vad säger logiken? Några kanske inte törs tänka på vad som blir resultatet. Likafullt måste vi göra det. Vad kommer den israeliska statens militära överlägsenhet i så fall att leda till? Vad blir den yttersta konsekvensen av Sharons politik? Fru talman! Det finns, liksom när det gäller Förintelsen, de som vill förneka historiska fakta, de som vill gömma undan historien. Sådant skapar personliga, sociala och politiska trauman för lång tid framåt. Ett sådant fall var det folkmord som begicks mot armenierna, assyrier/syrianer och kaldéer i det ottomanska riket mellan 1915 och 1922. För två år sedan förklarade den svenska riksdagen att det armeniska folkmordet var ett historiskt faktum. Vi i Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet vill att vi även slår fast att detta folkmord också drabbade assyrier/syrianer och kaldéer. Men i dag slingrar sig utrikesutskottets majoritet. Man försöker krypa bakom juridiska spetsfundigheter som att folkmordskonventionen inte tillkom förrän 1948. Men det handlar inte om juridiska spetsfundigheter här. Här gäller att sätta rätt namn på historiska händelser. Massakrer är inte rätt ord, massakrer förutsätter ingen systematik. Här handlar det om ett av det ottomanska riket planerat och organiserat mördande som pågick i flera år, alltså ett folkmord. Att det inte fanns en folkmordskonvention förrän 1948 kan väl inte utplåna händelser som inträffat i historien innan dess. I så fall har ju inga folkmord inträffat i historien förrän efter 1948. Vad får ett sådant ställningstagande för konsekvenser? Utskottsmajoriteten vet att dess ställningstagande är fel. Utrikesutskottets majoritet vet att dess argument är ohållbart. Men jag avstår från att spekulera i utrikesutskottets majoritets bevekelsegrunder. Dess ställningstagande är grumligt när den säger att det "sannolikt" var ett folkmord. Man förklarar att det inte finns någon källkritisk forskning. Det finns både källor och källkritik att gå till. Det finns det på många olika språk. Det finns för övrigt människor vilka som barn upplevde folkmordet, som Gares Gares, som i dag är 100 år och bor i Göteborg, Habsono Debasso, 98 år, boende i Stockholm, och Fikkare Abraham, också 100 år, som lever i Tyskland. För deras del skulle ett erkännande av folkmordet innebära slutet på ett 87-årigt trauma och ett förnekande som en fortsatt kränkning. Ett folkmord består inte bara av att människor mördas fysiskt. Det består också av att man utplånar ett folks identitet, dess kultur, språk och historia. Att Vänsterpartiet tar upp detta beror på att vi anser att alla folk har den mänskliga rättigheten till sin kultur, sitt språk och sin historia. Den rättigheten ska även tillkomma armenier, assyrier/syrianer och kaldéer. Fru talman! Jag har tidigare talat om Israel och Palestina. I dag försöker USA förmå Sharon att besinna sig. Bevekelsegrunden för detta är dock knappast att president Bush vurmar för palestiniernas rättigheter. I stället planerar han ännu en stor krigsinsats efter Afghanistan. Den här gången mot Irak. Och han vill ha stöd från arabstaterna. Det kommer sannolikt att bli massiva bombningar av en befolkning som redan lidit svårt, och där 1,5 miljoner människor förlorat livet. Vad kommer Saddam Hussein att göra i ett sådant läge? Han har svårt att komma åt sin angripare. Men det senaste årtiondet har visat att en ställföreträdande fiende duger lika bra. Vem kan garantera att Saddam Hussein inte kastar sig över kurderna? Inför ett nära förestående krig mot Irak, som mycket väl kan komma att drabba de kurdiska områdena, är det oansvarigt att återsända landsflyktiga kurder till norra Irak. Svenska migrationsmyndigheter måste låta bli att spela med människors liv som insats. Vidare måste man fråga sig utifrån vilken folkrättslig grund USA ska rättfärdiga ett angrepp på Irak. Kanske man kommer att hänvisa till Saddam Husseins massförstörelsevapen. Men Israel har haft sådana i årtionden utan att det har föranlett någon åtgärd från världssamfundet, i all synnerhet inte från USA. Fru talman! Vi ser gärna en federation mellan irakiska Kurdistan och ett framtida demokratiskt Irak. Vi ser gärna att kurderna ges det skydd de behöver, men detta skydd måste ges med korrekt folkrättslig grund. Vi ser gärna att demokratin utvecklas i norra Vi tror inte att ett militärt angrepp på Irak kommer att gynna vare sig kurderna, assyrier/syrianer eller kaldéer i norra Irak eller den shiamuslimska befolkningen i södra Irak eller för övrigt det plågade irakiska folket.

Fru talman! Bertil Persson kommer i ett senare anförande att återkomma till situationen för assyrier/syrianer och kaldéer när Ottomanska riket föll samman. Låt mig ändå säga att det finns ingen, Murad Artin, som förnekar att tusentals och åter tusentals medlemmar av dessa folkgrupper dödades och mördades i samband med Ottomanska rikets sönderfall. Det är fullständigt felaktigt när Murad Artin säger att en del vill förneka ett historiskt faktum. Däremot stämmer inte det Murad Artin säger från talarstolen överens med det han har skrivit i betänkandet. Det är inte alls så att Vänsterpartiet vill erkänna folkmordet på dessa grupper. Tvärtom. Jag citerar från Murad Artins reservation: "Att i strikt juridisk mening benämna de massmord och folkfördrivningar som inträffat före folkmordskonventionens ikraftträdande, för folkmord låter sig svårligen göras. Det skulle innebära att man ägnade sig åt retroaktiv lagstiftning." Det Murad Artin säger är alltså inte korrekt. Vill Murad Artin att Sverige som land ska eller inte ska erkänna folkmordet på assyrier/syrianer och kaldéer? Det är inte alls det som hans reservation handlar om. Han har precis samma inställning som utskottet i övrigt. Murad Artin skriver att om 1948 års folkmordskonvention funnits vid tillfället för dessa mord och massakrer hade dessa säkert benämnts som ett folkmord. Det är precis det som utskottets majoritet skriver, nämligen att om konventionen hade funnits i kraft då hade man förmodligen betraktat detta som ett folkmord. Hur kommer det sig att Vänsterpartiet avvisar det moderata förslaget att starta en verksamhet som har till uppgift att informera, forska om och belysa samtliga de folkmord och övergrepp som har begåtts av religiösa skäl, som på assyrier/syrianer och kaldéer, av politiska skäl, som kommunismen, och Förintelsen, av etniska skäl mot judarna? Det är Vänsterpartiet inte med på. Sedan kan man stå och ropa ut för hela världen att det här ska erkännas. Murad Artin måste ta sitt ansvar och bidra till att kunskapen och forskningen ökar. Ändra uppfattning vad gäller detta center för information och kunskapsutveckling.
Fru talman! Det är skrämmande att höra hur Sten Tolgfors och Moderaterna tolkar vår reservation. Vi kräver ett officiellt erkännande av folkmordet på armenier, assyrier/syrianer och kaldéer. Sten Tolgfors har haft sitt anförande. Inte med ett enda ord nämnde han i sitt anförande att detta var ett folkmord. Förra året kallade den moderata majoriteten detta för en tragedi. I år kallar man det för massakrer. Vi säger att det är ett historiskt faktum. Vi vill komplettera det med det ställningstagande som utrikesutskottet gjorde år 2000 när det gällde armenierna. Då sade vi att vi ville ha en officiell redovisning och ett erkännande av folkmordet på armenierna 1915. I år vill vi komplettera detta med ett erkännande av att detta också har drabbat assyrier/syrianer och kaldéer. Sten Tolgfors och Moderaterna tolkar helt fel. Vi har i reservationen också skrivit att det är ett moraliskt och historiskt faktum att detta är ett folkmord. Sten Tolgfors och Moderaterna vill ha det till massakrer och förnekar att detta har skett.
Fru talman! Murad Artin vill alls inte att Sverige som land ska erkänna detta som ett folkmord. Han pratar om ett historiskt faktum och beskriver de händelser som har skett. Det är precis vad utskottsmajoriteten också gör. Jag tolkade inte Vänsterpartiets reservation utan jag läste innantill från Vänsterpartiets reservation. Murad Artin vet inte längre vad han pratar om. Han skriver också: ". 1948 års konvention, om den hade varit i kraft." Men den var inte i kraft. Den fanns inte. Den existerade inte. Den kom till på grund av judeutrotningen. Murad Artin har t.o.m. gått så långt att han i sin motion har skrivit att det var det största folkmordet under 1900-talet. Det har han fått ta tillbaka, t.o.m. skriftligt, i en reservation. Det Murad Artin säger i sin reservation är inte att Sverige officiellt ska erkänna detta. Han pratar om detta som ett historiskt faktum, ett moraliskt erkännande. Det är ingen annan i kammaren som säger något annat. Det striden har gällt, och som Murad Artin har blåst upp och fått landets syrianer att tro, är inte om det var ett folkmord eller inte i juridisk mening. Det vill inte Murad Artin erkänna heller. Vi säger att det finns mycket dokumentation om det som hände, men vi vill öka forskningen. Där säger Murad Artin nej. Vi vill öka informationen. Där säger Murad Artin nej. Vi säger att om folkmordskonventionen hade funnits när detta skedde hade det sannolikt varit att betrakta som ett folkmord. Det är exakt detta som Murad Artin säger i sin reservation, trots de högljudda orden från talarstolen.
Fru talman! Jag ska läsa precis vad vi har skrivit i motionen. Sten Tolgfors har inte ägnat en enda minut åt att läsa de tio sidorna i motionen. Vi skriver i yrkande 1: "Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den svenska regeringen bör verka för att och visa på det angelägna och nödvändiga i en officiell redovisning och ett erkännande av att det folkmord som drabbade armenierna i Ottomanska riket också omfattade assyrier/syrianer och kaldéer." Läs, Sten Tolgfors och Moderaterna! Sten Tolgfors behöver inte tolk. Han kan läsa svenska. Det här handlar inte om juridik. Det handlar om politik och Sveriges ställningstagande i politisk mening - inte i juridisk mening. Sten Tolgfors hittar på ord som inte stämmer med verkligheten. Vi har inte skrivit "sannolikt". Det är utrikesutskottets majoritet som skriver "sannolikt". Vi har skrivit "skall betraktas som folkmord", Sten Tolgfors. Läs själv, Sten Tolgfors och Moderaterna. Tolka det som står i reservationen. Den har vi skrivit tillsammans med Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Fru talman! Jag vill inledningsvis framföra att vi kristdemokrater ställer oss bakom samtliga de reservationer där vi finns med, men för att vinna tid yrkar jag bifall endast till reservationerna 6 och 10. För mig är frågor som handlar om mänskliga rättigheter tillsammans med demokrati och jämställdhetsfrågor ett fundament för mitt politiska handlande. Det handlar om svåra frågor som ständigt ger anledning till fördjupning, begrundanden och ställningstaganden, oavsett om frågorna är internationella eller nationella. Den s.k. efterkrigstiden har gång på gång visat att inga konventioner eller traktat i världen avskräcker människor, grupper eller stater från att begå krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskliga rättigheter. Det måste därför i varje land också finnas effektiv bevakning av hur de mänskliga rättigheterna respekteras, och framför allt måste det finnas möjligheter och vilja att förhindra, behandla och bestraffa dem som bryter mot mänskliga rättigheter. Genom att skriva under olika internationella MR konventioner förbinder sig länder att garantera att rättigheterna respekteras inom respektive land. Men människor kan inte utöva sina medfödda rättigheter utan en god lagstiftning och effektiva domstolar. I de fall stater inte lyckas skydda sina medborgare, eller systematiskt bryter mot mänskliga rättigheter, har vi en förpliktelse att ställa upp för utsatta medmänniskor. Ingen har rätt att förklara sig neutral och överge människor som utsätts för kränkningar av människovärdet. Fru talman! Det största hotet mot upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna är passivitet inför orättvisor, kränkningar av människovärdet, förnekandet av grundläggande mänskliga fri och rättigheter och organiserade mord av hela folkgrupper. Botemedlet mot denna passivitet handlar i grunden om medvetenhet om de brott som begås mot människors medfödda rättigheter i dag, men också om de brott som begåtts i dåtiden. Om vi inte kan bekämpa brott mot de mänskliga rättigheterna i dag och erkänna brott som begicks i går kommer vi aldrig att kunna förhindra brott som begås i framtiden. Fru talman! Vid förra årets debatt om mänskliga rättigheter vid ungefär den här tiden på året kunde majoriteten i utrikesutskottet inte förmå sig att erkänna att den stora förföljelsen och dödandet av oskyldiga, fördrivandet av hundratusentals assyrier/syrianer och kaldéer och konfiskeringen av mark och egendom var ett folkmord. Man gick ändå så långt i sitt ställningstagande att man använde det allmängiltiga ordet "tragedi" om händelsen, vilket naturligtvis inte godtogs av dem som har en helt annan bild av vad ett folkmord är och som har släktingar, föräldrar, syskon och vänner som utsatts för denna systematiska förföljelse. I dag finns ungefär 70 000 av assyrierna/syrianernas släktingar - syskon, föräldrar, moroch farföräldrar - i Sverige. Självklart har dessa människor oerhört svårt att förstå att vi infödda svenskar inte kan tro på dem och inte heller kan förstå hur oerhört viktigt detta erkännande av folkmordet är för dem, så att de på riktigt ska finna sig till rätta och känna sig accepterade i sitt nya land. De som jag har talat med säger att ett erkännande av svärdets år 1915-1919 är en direkt förutsättning för att de ska kunna fortsätta och bygga upp sina egna och sina familjers nya liv i vårt land. Fru talman! Jag måste säga att jag förstår dem. Liknande tankar har jag hört från bosnier, kosovoalbaner och andra som bor på Balkan och här i Sverige och som blivit trakasserade och förföljda intill döden och terroriserade och fråntagna alla sina mänskliga rättigheter. De har sagt och säger fortfarande: "Det blir ingen fred på Balkan förrän Milosevic, Karad ic och Mladic står inför domstolen i Haag." Jag tror dem, och jag förstår dem. För att kunna gå vidare behöver man stryka ett streck över det som varit. Men det kan man inte förrän det som är orättvist, förödmjukande och mot allt vad mänskliga rättigheter heter har förts fram i ljuset och erkänts med sina rätta namn. Begraver man historien, begraver man också de etiska värden som vårt demokratiska samhälle vilar på. Folkmordet på assyrier/syrianer och kaldéer måste fastställas för att folket ska kunna gå vidare. Jag förstår mig inte på utskottsmajoritetens resonemang och ställningstagande i denna fråga. Det handlar om folkgrupper som inte har rättigheten att existera i sitt eget land. I dag lever exempelvis hundratusentals assyrier/syrianer som flyktingar i Jordanien. De flesta har flytt från Irak, och de lever utan mänskliga rättigheter och under mycket knappa förhållanden. De lever under ett enormt tryck från de övriga invånarna i området, och naturligtvis från Saddam Hussein som vill utrota alla kristna. Med anledning av bombningarna i Afghanistan får assyrierna syrianerna är ett bortglömt folk som lever i skuggan av storpolitiken. Sverige har en lång tradition av att stå på de svagas och utsattas sida, och jag vill därför vädja till utrikesministern att i sitt internationella arbete på olika plan lyfta frågan om assyriernas syrianerna. Jag har fått informationen om assyrierna syrianska folket i Jordanien verifierade bl.a. av forskare som är specialiserade på Mellanöstern. Fru talman! Nu går jag över till något helt annat. Jag är helt övertygad om att om världens stater och ledare verkligen skulle vilja göra en genomgripande insats för att rädda människor från att dö i aids och barn från att bli föräldralösa därför att deras föräldrar dött i den sjukdomen skulle situationen inte vara så mörk på aidsfronten som den är i dag. Jag säger "fronten", då hiv/aids redan har slagit ut miljontals människor, samhällen och kulturer. Men den del av världen som har resurser att gå emot angrepp gömmer som strutsen huvudet i sanden fram till den dag då det gäller dem själva. Men då kan det vara för sent. Framför allt är det, som det oftast brukar vara, flickorna och kvinnorna som drabbas hårdast. Eftersom flickorna vanligtvis måste ta hand om familjen och pojkarna prioriteras får flickorna ofta ingen skolundervisning. Går de inte i skolan och genom utbildning får sitt människovärde bekräftat blir de genom sin okunskap och brist på kärleksfulla vuxnas stöd lätt offer för hänsynslöst utnyttjande. Många flickor blir därför i unga år utsatta för sexuella övergrepp och därmed också hivsmitta. T.o.m. spädbarn utsätts för övergrepp. Villfarelsen att en oskuld kan bota en redan smittad är allmänt spridd där det fattas information och kunskap. Kvinnan är i många av världens länder så nedtryckt och diskriminerad att hennes problem och situation inte räknas in i mänsklighetens. Många av dessa gravt diskriminerade kvinnor finns i de mest hiv/aids-drabbade länderna. Fru talman! Jag anser att det måste till ett uppvaknande i denna fråga. Engagemang måste skapas, och insatser måste göras. Här har den svenska regeringen också ett stort ansvar. Det går inte att i den här frågan peka på vad man har gjort. Här måste det till en kraftsamling, inte bara i vackra ord utan också i handling. Världens ledare måste påminnas om de löften som de gav vid t.ex. FN:s speciella session om hiv/aids förra sommaren. Jag har vid flera tillfällen efterfrågat en världsomfattande handlingsplan i den här frågan. Och jag gör det igen. Kan världen enas om att kriga mot talibanerna, al-Quaida och annan hotfull terrorism måste den också kunna enas om kraftfulla insatser mot hiv/aids, som kallas det tredje världskriget eller vår tids digerdöd. Fru talman! Tiden räcker inte för att ta upp andra angelägna frågor, som prenatal könsdiskriminering, könsstympning, hedersmord, trafficking, slavhandel m.m. Men jag får nöja mig med att nämna orden, och bara de väcker ju känslor av avsky och förskräckelse. Jan Erik Ågren kommer att senare i debatten speciellt ta upp frågan om prenatal könsdiskriminering. Det är en bit kvar till olika folkgruppers och kvinnors mänskliga rättigheter i världen. Det finns mycket att göra. Jag yrkar bifall till reservationerna 6 och 10.
Fru talman! Låt mig först säga att jag är fullständigt övertygad om att tusentals och åter tusentals mördades systematiskt bland de folkgrupper vi nu diskuterar i samband med Ottomanska rikets sönderfall. Jag har tagit intryck av källor, av berättelser och av diskussioner. Var det utrotning? Ja. Var det mord? Ja. Var det förföljelse? Ja. Var det fullständigt oacceptabelt i alla avseenden? Självklart ja. Hade det beskrivits som folkmord om folkmordskonventionen hade funnits då? Ja, det är min bedömning att det hade det gjort. Vad är det då vi tvistar om egentligen? Jo, det är att folkmord är ett juridiskt begrepp, som fastställs i domstol. Jag vill inte ha ett politiserat rättsväsende. Jag vill inte att det ska bli riksdagen i stället för internationella domstolar som bedömer om det ena eller det andra fallet i världen, nu eller förut, var folkmord i juridisk bemärkelse. Det är det frågan handlar om och ingenting annat. Det är det som frågan handlar om och ingenting annat. Låt mig också understryka för dem som sitter på läktaren och för dem som kanske läser det här framöver att man i reservationen inte begär att Sverige officiellt ska erkänna detta som ett folkmord. Vad som finns i reservationen är allmänna resonemang och tyckanden. Det är inte en begäran om att Sverige officiellt ska erkänna det som hände under 1900 talets början i det ottomanska riket, under dess sönderfall, som ett folkmord. Sluta hävda det, för det begär ni inte! Låt mig avsluta med att säga att det finns mycket källmaterial och många berättelser, men det finns alldeles för lite forskning. Där har jag med mig t.ex. Fuat Deniz som är sociolog på Örebro universitet, som berättade det på det seminarium som Margareta Viklund själv var med och anordnade här i riksdagen. Då blir min slutsats att vi ska forska. Låt oss berätta om vad som har hänt! När vi lägger fram ett yttrande om det väljer kd att inte skriva under. Kejsaren var naken.
Fru talman! Det är intressant att höra Sten Tolgfors engagemang i frågan. Han har bestämt sig för att detta inte är något folkmord, och det ska han kämpa för till hundra procent. Det får han göra hur mycket han vill, men jag kan inte förstå denna avoga inställning till just det ordet. Han erkänner precis allt som ingår i ett folkmord men inte det här lilla ordet "folkmord". Jag tycker att det är väldigt egendomligt. Den ekvationen går inte ihop för mig. Jag tycker att Sten Tolgfors ska läsa reservationen lite mer noggrant och med andra ögon, som Murad Artin också påpekade. Jag tror egentligen, Sten Tolgfors, att vi inte ligger så förfärligt långt ifrån varandra. Våra uppfattningar ligger nog ganska nära varandra. Det här är en stor och svår fråga för oss alla. Ta det där lilla steget och låt människorna, de som bor här i Sverige och även de som finns utanför vårt land, få glädjen av att vi erkänner att detta är ett folkmord! Om vi erkänner det är det väl ingenting som hindrar att också de juridiska experterna sedan erkänner det. Vi har inte sagt att vi inte tillåter dem att göra det. Att man forskar vidare på det här området har vi ingenting alls emot. Det har vi i alla fall uttalat i andra sammanhang att vi inte har. Jag måste erkänna att jag inte har varit med i debatten i utrikesutskottet. Jan Erik Ågren kommer att svara utifrån den synvinkeln lite senare i debatten.
Fru talman! Jag upprepar att ni inte i reservationen begär att Sverige som land officiellt ska erkänna det här. Tvärtom skriver ni följande: Frågan om huruvida ett brott begåtts är en fråga för juridiska instanser. Riksdagen är ingen domstol. Det ankommer sålunda inte på den svenska riksdagen att, i juridisk mening, göra något ställningstagande rörande folkmord. Det är vad ni skriver i er reservation. Jag delar uppfattningen, Margareta Viklund, att skillnaden inte är så stor. Varför försöker ni då blåsa upp den? Inför alla som sitter på läktaren och överallt annars försökte ni ju säga att vi förnekar det som har hänt. Jag har tvärtom stått och sagt, gång efter annan, att jag inte känner någon som helst tvekan om att tusentals och åter tusentals mördades, utrotades och fördrevs. Det som pågick var i alla dess meningar brottsligt, men folkmordskonventionen existerade inte då. Ni varnar själva för retroaktiv lagstiftning. Hur får ni detta att gå ihop? Vad vi nu bör göra för att gå vidare med de här frågorna, så att det blir något konstruktivt av det, är att se till att öka forskningen och öka informationsspridandet. Väldigt få i det svenska folket vet över huvud taget varför syrianer finns i Sverige och vad den gruppen har råkat ut för. Låt oss berätta det! Det är det viktigaste. Låt oss gå vidare med det projekt som regeringen satte i gång med ...om detta må ni berätta... och fylla på med kommunismens offer och de grupper som är offer för religiös förföljelse, som syrianer, assyrier och kaldéer har varit. Låt oss inte fastna i frågan om det är eller icke är ett folkmord i juridisk bemärkelse! Riksdagen är inte en domstol, och det har ni tillstått i er reservation. Därför tycker jag inte att Margareta Viklund ska sprida bilden av någonting annat. Om kd är för mer forskning undrar jag varför ni inte är med på yttranden där man begär mer information, mer kunskap och mer forskning. Källorna finns, men det har inte forskats kring dem. Det går att åtgärda, Margareta Viklund, med lite god vilja.
Fru talman! Det handlar om det här lilla ordet. Tänk om Sten Tolgfors kunde försöka att tänka sig in i de här människornas situation! Många av dem sitter här på läktaren. De har flytt från sitt land. Deras föräldrar, släktingar och andra har varit utsatta för förföljelse, död, pina och annat. De har varit nedtryckta i århundraden och undertryckta av sina härskare i de länder där de har funnits. De har kämpat för den kristna tron bland andra folk som inte har haft den och blivit syndabockar i alla möjliga olika sammanhang. Man ska göra detta för deras skull, för de svenska medborgarnas skull, de som finns här i vårt land, som också är delar av oss och som behöver den här respekten för sin uppfattning om att detta är ett folkmord. Varför kan inte Moderaterna visa den respekten för det folket? Det förstår inte jag. Det är möjligt att det kan finnas juridiska skiljaktigheter, men detta med folkmord är väl inte fastställt en gång för alla. Vi vet väl inte heller hur folkmorden och det som det handlar om kommer att bli en gång i framtiden. Jag fattar inte det här resonemanget. Jag tycker att det är omänskligt.

Fru talman! Efter det ottomanska rikets sönderfall och efter folkmordet på armenier, assyrier/syrianer och kaldéer fortsatte förföljelserna. I 87 år har den turkiska staten stängt kyrkor, förföljt armenier, assyrier/syrianer och kaldéer och inte tillåtit dem att läsa och skriva på sitt eget modersmål. I 87 år har den turkiska staten förnekat att detta är ett folkmord. Vi har från den turkiske ambassadören och från Turkiet fått massor av skrivelser där de förnekar detta. Då säger Marianne Andersson: Jag står bakom detta betänkande. Vad står det i betänkandet? Jo, det står att det sannolikt var ett folkmord. Då talar Marianne Andersson om juridik. Vi talar om historik och om politik. Det är det intressanta i det här fallet. Vi säger att riksdagen inte är en domstol. Det är det politiska ställningstagandet som riksdagen ska göra. Jag frågar Marianne Andersson: Erkänner Marianne Andersson att judarnas förintelse var ett folkmord eller inte?

Fru talman! Jag frågade om Förintelsen var ett folkmord. Jag anser självklart att det var ett folkmord. Varför det? Det är ett historiskt och moraliskt faktum. Tyskarna har inte förnekat detta. De gör nu precis tvärtom. 1948 års konvention kom efter Förintelsen. Jag menar inte att vi ska prata om juridik när vi tar upp Förintelsen. Det är ett historiskt faktum att det skedde ett folkmord på judarna. Det är samma sak här. Varför ska vi när det gäller assyrier/syrianer, kaldéer och för den delen också armenier alltid hävda att folkmordskonventionen ska gälla? Ni säger "med sannolikhet", och vi säger att det "ska betraktas" som ett folkmord. Det är en stor skillnad mellan detta. Jag vill också säga att jag uppskattar det arbete som Marianne Andersson gör i gruppen om Turkiet och de turkiska frågorna.

Fru talman! Också jag är lite grann förvånad över att Marianne Andersson står bakom hela betänkandet. Vi har här fått kritik för vår reservation, och man har läst upp olika meningar ur den. Jag skulle gärna vilja läsa upp följande som inte har återgetts: "Detta motsäger dock inte att det som drabbade armenier, assyrier/syrianer och kaldéer var ett historiskt faktum och som sådant ett folkmord. Det är viktigt att slå fast detta, då det tillhör varje folks rätt att få känna till och utforska sina kulturella och historiska rötter. Det måste för övrigt även för dåtiden ha varit uppenbart att det inträffade rent moraliskt var ett folkmord." Kan det sägas tydligare? Vi har fått kritik för att vi inte har varit tydliga i den här reservationen. Jag vill fråga Marianne Andersson om vi kan säga det här tydligare.

Fru talman! Vi pratar här nu väldigt engagerat om folkmord. Jag undrar när jag hör det här resonemanget: Är det ena folkmordet värre eller mindre illa än det andra? Är inte ett folkmord ett folkmord, ett mord på ett folk? Begreppet fanns inte då detta skedde, sade Marianne Andersson. Nej, men det fanns 1948, då definitionen kom. Varför kan då inte den definitionen också gälla här när det handlar om ett folks identitet och rätt att få erkännas som ett folk?

Fru talman! Det här betänkandet om mänskliga rättigheter är ett tjockt betänkande. Jag har tittat tillbaka på de senaste tre åren. Det verkar som om betänkandena om mänskliga rättigheter bara blir mer omfattande. Man kan fråga sig om det beror på att det begås fler brott mot mänskliga rättigheter i dag än för tre år sedan eller på att vi är mer medvetna om saker och ting. Jag lutar åt det senare, att utskottet blir alltmer engagerat i frågor om mänskliga rättigheter. Det är jättebra. År 2000 var betänkandet på 90 sidor. Förra året var det 135 sidor. I år är det 185 sidor. Jag vet inte var det kommer att sluta. Den största delen av betänkandet handlar om dagens brott mot mänskliga rättigheter. Men det finns också skrivningar om sådant som har hänt i historien, som vi har hört. Jag ska återkomma till det. Jag vill bara redan nu göra reflexionen att om vi ska gå tillbaka i historien och i utskottet och riksdagen resonera om allt som har skett i fråga om brott mot mänskliga rättigheter i världen århundraden tillbaka, då kommer det inte att räcka med ett betänkande. Då blir det en hel encyklopedi, för så gräsligt är det. Så gräsligt är det i dag. Vi har fullt upp med att hantera dagens situation. Jag kan bara ta som exempel vad utskottet skriver om, som riksdagen ska ta ställning till. Det är avskaffandet av dödsstraffet. Fortfarande finns det demokratiska länder som har dödsstraff. Det händer att oskyldiga människor blir avrättade. Då är det definitivt. Utskottet skriver om kvinnans utsatthet: könsstympning, sexuell exploatering, det som med ett konstigt namn kallas för hedersmord. Utskottet skriver "hedersmord" inom citattecken, för att markera att det inte är frågan om någon heder. Utskottet skriver om barns utsatthet, om alla barnsoldater i världen i dag. De går på narkotika. De fingrar på sin kalashnikov och skjuter vilt omkring sig. Det är 10-15-åringar. Detta händer nu - i dag. Det är viktigt att diskutera. Det är viktigt att handla. Vi tar upp olika länder. Vi kommer att delta i en debatt om Israel och Palestina i morgon så jag går förbi det i dag, liksom Marianne Andersson och flera andra har sagt. Vi möts av dessa gräsligheter varje dag - brott mot mänskliga rättigheter. I Iran förekommer stening av kvinnor. I Kina har man förbjudit falungong. I Nordkorea är ett helt folk förtryckt, miljoner människor. De har ingen aning om vad vi gör här. De får ingen information, och det förekommer absolut ingen diskussion om några mänskliga rättigheter. Jag skulle kunna räkna upp land efter land på den afrikanska kontinenten där man trampar på sitt eget folk. På Kuba har en diktator styrt i decennier. Folk är förtvivlade. Det gäller också Colombia. Man kan räkna upp hur många platser som helst runt jordklotet. Folkpartiet menar att vi måste ha demokrati om vi ska komma till rätta med kränkningarna av mänskliga rättigheter. Det har vi sagt om och om igen från den här talarstolen. Utan demokrati klarar vi varken utveckling eller att leva upp till de mänskliga rättigheterna. Folk röstar inte för krig. Folk röstar inte för mördande. Folk röstar inte på regimer som trampar på mänskliga rättigheter, om det är fria, öppna, rättvisa val. Det har vi framfört om och om igen. Och vi vinner mer och mer terräng. När vi började tala om att lyfta in mänskliga rättigheter som ett övergripande mål för biståndet möttes vi av skepsis. I den sista utredningen, Globkom, lyfts just detta fram. Det är vi mycket glada för. Flera talare har sagt att anledningen till att de står här och talar som politiker är att de slåss för mänskliga rättigheter. Så är det säkert för många, kanske alla som arbetar politiskt här. Så är det för mig också. Det var mina erfarenheter från en diktaturstat som gjorde att jag gick in i politiken. Det är det land som nu är på allas läppar, Zimbabwe. På den tiden var det den vite mannen som förtryckte de svarta. När jag arbetade med afrikanerna ute på landsbygden hände det att de sattes i fängelse därför att de jobbade med politik. I dag är det den svarte ledaren som förtrycker sitt eget folk, som har begått massakrer på matabelefolket i sydvästra delen av landet när landet blev fritt 1980 och som nu inte tillåter fria val. Här måste man tala klartext. Det går inte att humma. Man måste tala klartext med grannländerna - Sydafrika, alla SADC-länderna. De måste ställa upp på demokrati. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 2 och 14. Det finns en reservation där man menar att vi ska vara generösa med visum för människor från Taiwan, oberoende av ställning. Vårt parti har drabbats av detta. Vi ville få hit presidenten till vårt hundraårsjubileum. Nu var han bara med på video och beklagade att han inte kunde vara personligen närvarande. Detta gör man därför att man faller undan för Kina. Sveriges regering vågar inte. Här har jag en direkt fråga till Marianne Samuelsson, Miljöpartiet. Ni var med förra året och tyckte att det var en vettig lösning. Era parlamentariker i EU, Gahrton, Schörling och andra, tycker att vårt förslag är bra. Varför har ni helt plötsligt bytt fot i Sverige? Gäller inte det som ni sade förra året? Slutligen ska jag beröra det som har kommit att dominera debatten om mänskliga rättigheter i kväll, nämligen synen på folkmord när det gäller assyrier/syrianer. Jag ser alla som sitter på läktaren. Det måste vara förbryllande för er att lyssna på debatten. Jag ska än en gång försöka reda ut hur jag och Folkpartiet ser på det. Det sades här att vi ska visa respekt mot assyrier/syrianer. Vi ska förstå deras situation, har flera sagt. Gör inte Sverige det? Har vi inte gjort det? Jag har själv åkt omkring i sydöstra Turkiet för över tio år sedan och besökt byarna. Jag har varit i Diyarbakir, Mardin, Midiat och Karboran. Jag har sett ödeläggelsen och förödelsen. Jag har sett tomma byar. Jag har förstått att det har begåtts ett folkmord. Det har jag tyckt hela tiden, att det moraliskt sett är ett folkmord. Låt oss slå fast det. Ingen har sagt något annat här. Det saken gäller, som vi försöker reda ut, är precis det som Murad Artin säger i sin reservation. Han säger i sin reservation att det ankommer inte på riksdagen att ta ställning till detta. Så skriver Murad Artin. Nu skakar han på huvudet. Då får jag väl läsa ur betänkandet. Jag läser det som Murad Artin skriver:"Frågan om huruvida ett brott begåtts är en fråga för juridiska instanser." Detta har redan Sten Tolgfors läst upp här, förresten. "Riksdagen är ingen domstol." Vi är i riksdagen nu. "Det ankommer sålunda inte på den svenska riksdagen att, i juridisk mening, göra något ställningstagande rörande folkmord." Så skriver Murad Artin. Samtidigt skriver Murad Artin i sitt yrkande, som han vill ha igenom här, att det är just det vi ska göra. Det skriver han i yrkande 1 i sin motion. Det är klart att det blir förbryllande för dem som läser detta och hör denna debatt. Här har sagts om och om igen att det som skedde 1915, och tidigare och senare, är att betrakta som ett folkmord ur moralisk synpunkt och hade troligtvis också varit att betrakta som ett folkmord, säger vi, om det begrepp som fastställdes 1948 hade existerat då. Då tror jag att det hade klassats som ett folkmord. Men det är precis som Murad Artin säger. Det skulle ha varit en domstol som fastställt detta. Nu säger ni själva att riksdagen inte ska göra det, och då accepterar jag det. Jag tycker att det är rätt. Vi har inte politiska domstolar i Sverige, och det ska vi vara glada för. Det är jurister som sköter den delen. Då kan man inte säga som Murad Artin att detta är juridiska spetsfundigheter. Det är ett nedvärderande av hela det system vi har att säga att det är juridiska spetsfundigheter. Murad Artin får bestämma sig. Ska vi i riksdagen vara en domstol och klassa detta som folkmord eller ska vi det inte? Det måste Murad Artin klara ut med vad han själv skriver i sin reservation. Jag yrkar bifall till de två reservationerna 2 och

Fru talman! Jag vet inte om argument biter längre. Jag ska försöka en gång till.

Så skriver vi. Det är det första. Det andra är följande. Jag var osäker förra året. Fast jag har jobbat med dessa frågor i många år blev jag osäker. Varför? Bl.a. därför att det påstods, bl.a. av Murad Artin, att FN hade fattat ett sådant beslut om armenierna. När man får en sådan information utan att få den tillrättalagd och motsagd är det klart att det imponerar. Nu visar det sig att FN inte har fattat någon sådant beslut. Vårt resonemang byggde bl.a. på det. Nu har jag läst mer, studerat mer och jobbat med frågan ytterligare. Det är en poäng med att det står "sannolikt". Utgångspunkten för det är just det Murad Artin säger. Riksdagen är ingen domstol. Vi går inte in i de delarna. Vi kan inte fastslå detta. Men sannolikt skulle en domstol ha gjort det om den fanns då. För mig är detta klart. Men jag tror inte att jag riktigt når fram med det argumentet vad jag än säger. Jag tror att det är precis som Marianne Andersson sade här. Det gäller nu att inte låsa oss fast totalt. Här finns en öppenhet för att se vad saken egentligen gäller. Då måste man pröva och också lyssna på motargumenten. Det har jag gjort.
Fru talman! Den argumentation och den debatt som vi har haft hedrar Karl-Göran Biörsmark. Jag vet att Karl-Göran Biörsmark vill veta sanningen. Det är sant att FN fastslog detta 1985. Det är inget fel. Här är rapporten. FN:s rapport är precis som det här betänkandet. Den säger tydligt och klart att detta är ett exempel på folkmord. Jag håller rapporten här i min hand. Det är flera sidor som säger detta. Det är inget fel i det. Vi säger inte att det är en resolution som har fastslagits. Vi säger att FN har fastslagit det. Vad säger Karl-Göran Biörsmark om vad EU sade 1987? Vad säger man om den resolution som kom nu den 28 februari, som Folkpartiet också har röstat för? Vad säger man om det? Det är ett folkmord. Resolutionen säger det. Den går ännu längre och kräver att Turkiet ska erkänna detta. Inte bara EU har erkänt det. Jag vet att Karl Göran Biörsmark har jobbat med frågan. Det var därför jag sade att Karl-Göran Biörsmark har jobbat seriöst med frågan. Varför stöder man i så fall inte denna reservation? Då skulle man inte säga "med största sannolikhet" utan att det "skall" betraktas folkmord. Om vi säger "sannolikt" innebär det i juridiska termer att det är 75 % sant, och då finns alltid 25 % som man inte tror på. Det är därför vi säger "skall" betraktas som ett folkmord.
Fru talman! Murad Artin säger att jag har sagt att jag arbetar med frågan seriöst. Jag hoppas verkligen att jag gör det. Det är just därför jag kommit fram till det här ställningstagandet. Det som Murad Artin viftar med är ingen FN resolution. Det kan framstå som en sådan när man står och viftar med ett FN-dokument på det här sättet, men det är ingen FN-resolution! Det var det jag gick på förra gången som det lät så här; jag trodde det. Men nu vet jag mer. Jag vädjar än en gång till er: Lyssna även på motargumenten! Försök att lyssna och ta till er - ni som har den här, som jag tycker, fastlåsta positionen. Lyssna på vad det är som vi säger. Det blir så förbryllande, inte minst för asyrier/syrianer i Sverige. Det är som om vi skulle förneka detta! Jag vet att Marianne Andersson har jobbat med detta i åratal. Hon reste för bara några veckor sedan borta i Diyarbakirområdet. Hon kan mycket om detta, och hon lägger hur mycket tid som hels på det. Skulle det vara oseriöst? Skulle hon inte veta vad hon talar om? Egentligen skulle Murad Artin be Marianne om ursäkt med tanke på allt det jobb hon lägger ned på de här frågorna, just för att få Turkiet att förstå vad man håller på med. Ge Marianne Andersson lite credit för det!

Fru talman! Det betänkande som vi nu debatterar och så småningom ska besluta om är ett betänkande som, vilket Biörsmark just påpekade, har ökat i omfång under årens lopp. Det är väl ett bevis för det engagemang som finns i riksdagen för mänskliga rättigheter från väldigt många och i många fall också tvärpolitiskt. Många av de motioner som ligger till grund för betänkandet är skrivna av representanter för samtliga partier under motionstiden. Samtidigt kan man säga att detta är ett tecken på att när det gäller mänskliga rättigheter så har världen delvis stått still. Det har inte hänt så mycket för att förbättra de mänskliga rättigheterna. En stor del av jordens befolkning lever under förtryck. En stor del lever i krig och i krigszoner. En stor andel kan inte få äta sig mätta. Många kan över huvud taget inte få det som vi anser höra till de mänskliga rättigheterna därför att det saknas. I biståndsutredningen Globkom har vi just lyft in ett särskilt avsnitt om rättighetsperspektivet. Det har vi gjort utifrån att vi har sett att detta är oerhört viktigt. Om man ska bygga ett samarbete i en värld där vi tillsammans arbetar för att minska fattigdomen och öka möjligheterna för mänskliga rättigheter så måste rättighetsperspektivet komma fram tydligare. Jag tror att det också kan vara en grund för ett förbättrat samarbete när det gäller bistånd och internationell samverkan att man lyfter in just rättighetsperspektivet som en ledstjärna. Det måste finnas med. Tittar man på betänkandet så kan man se att det innehåller en stor andel ämnen: dödsstraff, tortyr, kvinnors situation, rasism, slavhandel, terrorism, religionsfrihet, funktionshindrades situation och krigsförbrytelser. Det finns en mängd områden där mänskliga rättigheter saknas och förtrycket fortgår. Det finns också en mängd länder med i betänkandet där vi har pekat på att man brister i aspekterna kring de mänskliga rättigheterna. I grunden tror jag att vi i utskottet är ganska överens i de här frågorna, precis som jag tror att också hela riksdagen egentligen är det. Men sedan har vi ju alltid våra egna delar, som vi tycker borde ha betonats tydligare, skrivits in bättre, markerats på ett annat sätt eller fått en annan behandling. Tittar man på betänkandet ser man att det inte finns så många reservationer, utan de flesta motionerna är besvarade med en text som innebär att man har uppmärksammat situationen och att Sverige bör göra mer på området. Det finns en mängd områden där vi måste vara mer aktiva. Min uppfattning är att Sverige kan och bör vara ännu mer aktivt inom området som gäller mänskliga rättigheter i ett internationellt perspektiv. Det är viktigt att man där använder sig av sin roll inom EU för att trycka på och lyfta fram just frågorna om mänskliga rättigheter på ett tydligt sätt. Jag tror också på vikten av att visa på rätten till frisk luft och rent vatten och rätten på fred. Det är de grundläggande delarna i de mänskliga rättigheterna, som i dag är hotade i många delar. Vi kan ju se att vi inte har fred i världen. Det pågår en mängd krig och det finns en ständig oro. Det är många som inte har rätten till vatten i dag. Det finns en stor risk att man framgent i ännu större utsträckning än i dag kommer att privatisera vatten genom att stora multinationella företag köper upp det vatten och de vattenrättigheter som det borde vara varje människas självklara rättighet att få ha tillgång till. Detta försvårar naturligtvis situationen för många människor, och därför bör vi också vara oerhört uppmärksamma på de här frågorna. Det kommer en särskild debatt om Israel i morgon. Det är ju bara ett bevis på att situationen i Israel i dag är oerhört allvarlig. Den har tyvärr inte förändrats särskilt mycket, utan snarare försämrats. När vi skrev vår motion tryckte vi bl.a. på att man måste fundera på om man inte ska använda sig av sanktionsmöjligheter mot Israel. Vi hade också det uppe i frågestunden med Kofi Annan, som sade att man nog kan behöva titta på det. Vi kommer att bevaka frågan, och vi lär återkomma till ämnet i morgon. Det finns all anledning att fundera över hur man ska kunna agera för att öka trycket bl.a. på Israel i situationen där nere. Det finns fler länder som vi väl alla känner ett engagemang för. Jag tycker att det är mycket glädjande att vi har fått fram att man kommer att jobba mycket mer med Östtimor framöver. Östtimor är ju ett land som har utsatts för oerhört svåra situationer och som nu behöver internationell stöd och hjälp för att bygga upp demokratin och situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna. Det är tämligen tyst kring Afghanistan i dag, trots att bombningar fortgår och situationen naturligtvis inte har förbättrats särskilt mycket för människorna i Afghanistan. Stundtals är det väldigt stor uppmärksamhet på ett land därför att det händer någonting där. Det finns många journalister och andra på plats som rapporterar. Men det är väl tyvärr i de tysta stunderna som människor har det värst - när situationen i landet inte längre uppmärksammas och förtrycket kan fortgå i det tysta. Jag tycker att Afghanistans situation är mycket bekymmersam, inte minst för kvinnorna. Vi kan bara hoppas på att det hela kan leda till att man på sikt får en förbättring av de mänskliga rättigheterna i landet. Det finns ett avsnitt där man tar upp förändringsarbetet och reformerna inom FN. Vi har där en reservation som jag yrkar bifall till - det är reservation nr 18 - om UNEP. Vi ville att Sverige mer aktivt skulle verka för att FN:s miljöorganisation skulle få en större styrka i det internationella samarbetet. Vi skulle vilja ha den till en världsekologisk organisation. Det fick vi dock inte gehör för. Men vi återkommer väl i den frågan också. Vi får se vad som händer så småningom. Vi har dock fått utskottet att uttala att det gemensamma miljöarbetet är viktigt och att UNEP skulle behöva ha mer ekonomiska resurser för att kunna genomföra det jobb som åligger dem. Vi stöder naturligtvis de reservationer som vi står bakom, men jag yrkar bara bifall till reservation 18.
Fru talman! Jag skulle vilja veta varför Marianne Samuelsson är emot att demokratiskt valda ledare från Taiwan ska få besöka Sverige samtidigt som hon är för att diktaturen Kinas ledare får komma till Sverige. Jag skulle vilja veta om Marianne Samuelsson ens själv tycker att detta kan beskrivas så att hon tydligt värderar demokratin. I fjol stod Miljöpartiet bakom en text som inte gjorde en tydlig skillnad mellan officiella och privata besök av Taiwans ledare. Om Miljöpartiet åtminstone hade kunnat stå bakom hälften av sin gamla politik i år så hade vi fått en majoritet i kammaren för att öppna Sverige för besök av Taiwans demokratiska ledare, men det förmådde man inte. Miljöpartiet kunde alltså ha agerat till förmån för demokratin men valde att avstå och lade i stället fram ett särskilt yttrande. Jag skulle vilja att Marianne Samuelsson reder ut varför man gjorde på det sättet när man kunde ha gjort annorlunda. Det är också så att Marianne Samuelsson har hävdat i olika sammanhang att det finns ett EU-avtal som skulle förhindra att man ändrade visumpraxisen. Det är inte alls på det sättet. Det finns en inofficiell EU praxis som den svenska regeringen mycket väl kan vara med och ändra. Hade Marianne Samuelsson stått upp för demokratins värderingar i dag hade vi haft en majoritet i riksdagen för att se till att den svenska regeringen ändrade EU-praxisen, men Miljöpartiet föll till föga och backade. Jag vill be Marianne Samuelsson att förklara sig.
Fru talman! I det här fallet har jag valt att göra ett särskilt yttrande. Jag förutsätter att regeringen aktivt arbetar med den här frågan inom EU. Jag tycker naturligtvis också att det är självklart att människor ska kunna röra sig fritt i världen oavsett vilken ställning de har. Det vidhåller jag, men i det här fallet har jag valt att göra ett särskilt yttrande.
Fru talman! Marianne Samuelsson har i detta särskilda yttrande över huvud taget inte berört möjligheten för Taiwans demokratiska ledare att komma till Sverige. Det hon skriver är att officiella besök inte är möjliga. Det finns ingen som hävdar det heller. Hon berör inte möjligheten för Taiwans demokratiskt valda ledare att komma till Sverige på privata besök. Summan av kardemumman av hennes politik blir att varje taiwanes är välkommen till Sverige. Men om man reser hem från Sverige och kandiderar i ett demokratiskt val och sedan vinner sitt folks förtroende och blir demokratiskt vald är man inte välkommen längre. Detta är Miljöpartiets politik. Det är detta Miljöpartiet nu står bakom därför att man inte hade ryggrad nog att fullfölja det man sade i fjol eller ens bara hälften av det man sade i fjol. Då var man inte ens noga med att göra skillnad mellan officiella och privata besök. Det vi begärde den här gången var att Miljöpartiet skulle stå upp så mycket för demokratin att man tillät privata besök, och det gick alltså inte. Det är en sak att Sverige bedriver en ett-Kinapolitik, att vi inte har fulla diplomatiska relationer och att vi inte kan ta emot eller åka på officiella besök. Men det innebär inte, Marianne Samuelsson, att man inte skulle kunna tillåta privata besök från Nu får Miljöpartiet leva med att man aktivt har bidragit till, varit tungan på vågen eller vågmästarparti, att stänga ute dem fem högsta demokratiska ledarna i Taiwan. Taiwan är den första demokratin i den kinesiska kultursfären någonsin. Det handlar om 23 miljoner människor som i fria val utser sina ledare. Marianne Samuelsson säger nej tack till dem om de skulle vilja komma och besöka Sverige. Jag tycker att det är ytterligt klent. Vi hade haft majoritet om Miljöpartiet hade haft ryggrad. Nu har vi dessvärre inte det.
Fru talman! Sten Tolgfors tar i ganska rejält i den här frågan. Jag vet inte riktigt hur han menar att det skulle bli så stor förändring i EU-praxisen om ni hade haft Miljöpartiet med er i den här reservationen. Vi har valt att påpeka att vi tycker att det är oerhört viktigt och angeläget att människor kan röra sig fritt och resa. Vi förutsätter att regeringen kommer att se till att så också blir fallet i den mån man kan påverka detta. Vi får väl se vad resultatet blir och vem som påverkar mest när det gäller att förändra möjligheterna för Taiwans demokratiskt valda personer att resa inom EU.
Fru talman! Jag begärde replik på samma tema som Sten Tolgfors, och jag tänkte ta tillbaka min replik. Men när jag nu hör svaret kan jag inte göra det. Jag blir väldigt förbryllad när Marianne Samuelsson undrar vad det skulle göra för skillnad om man hade haft kvar samma ståndpunkt som man hade för ett år sedan. Det hade varit en enorm skillnad. Då hade ju en riksdagsmajoritet gett en klar signal till regeringen hur de ska agera. Jag tycker att det är väldigt olyckligt. Det har verkligen betydelse. Om man är så blygsam som Marianne Samuelsson är nu har man verkligen devalverat sin roll i riksdagen. Ni hade ju möjligheten att tippa ett beslut från en minoritet till en majoritet, och ni säger att det kanske inte har så stor betydelse. Jag kan konstatera att Ungern nu välkomnar vicepresidenten Anette Lu i slutet på veckan till ett möte i Ungern. De tar ställning. Det kanske beror på att de är en yngre demokrati och brinner på ett annat sätt än vad det kanske sovande Sverige gör undfallande för Det hade haft stor betydelse om ni hade varit med även i år, Marianne Samuelsson.
Fru talman! När det gäller Taiwanfrågan tycker jag att Folkpartiet gjorde väldigt mycket inrikespolitik av en fråga som egentligen borde ha varit utrikespolitik. Ni agerade väldigt kraftfullt för delvis försämra situationen för Taiwan. Det tyckte jag inte stärkte situationen, utan snarare tvärtom. Jag är helt övertygad om att vi kommer att kunna påverka situationen när det gäller Taiwan på olika sätt, och det ska vi naturligtvis göra.
Fru talman! Jag vet att Taiwan välkomnar den här inbjudan. Det var en artighetsinvitation. Lars Leijonborg var inbjuden som enda svenska partiledare till Taiwan vid presidentinstallationen. Det har hela tiden legat i luften att det skulle bli ett återbesök. Det var man också glad för i Taiwan. Marianne Samuelsson försöker påskina att detta skulle vara kontraproduktivt. Då skulle Marianne Samuelsson ha varit med och lyssnat på presidenten när han talade via TV i andrakammarsalen i fredags. Han tackade för inbjudan och beklagade att han inte kunde komma. Vi vet ju alla varför han inte kunde det. Han hade varit här om regeringen hade gett honom visum. Regeringen vägrade visum till en demokratiskt vald president. Därför var han inte här. Det beklagar både vi och han.
Fru talman! Det är naturligtvis beklagansvärt. Men jag tror inte att han hade varit här även om vi i det här fallet hade skrivit en gemensam reservation. Det hade inte löst problemet som det ser ut i dag, tyvärr. Det gäller väl för oss alla att ligga på för att förbättra sådant som gäller mänskliga rättigheter. Vi kanske har olika kanaler för att göra det.

Fru talman! Det är med blandade känslor som jag står här i dag för att prata om utrikesutskottets betänkande om mänskliga rättigheter. Det är glädjande att det råder stor enighet i Sveriges riksdag kring dessa viktiga frågor. Även om vi på några punkter har olika åsikter förenas vi kring synen att svensk utrikespolitik ska vara aktiv och fast förankrad i respekten för demokrati och mänskliga rättigheter. Detta ger Sverige en stark röst inom det internationella samfundet, en röst vi kan använda för att ständigt arbeta för att respekten för mänskliga rättigheter upprätthålls. Under det senaste året har ett par händelser i vår omvärld starkt påverkat förutsättningarna för arbetet med mänskliga rättigheter. Det första är naturligtvis attacken mot World Trade Center i New York den 11 september förra året. Attacken och de händelser som sedan följt visar på ett tydligt sätt behovet av att FN stärks och lika tydligt på behovet av att de spelregler som vi gemensamt satt upp i världen följs. Det gäller krigets lagar såväl som att de mänskliga rättigheterna följs. En rad händelser har de senaste åren förändrat den syn vi har på internationella relationer. Krigen på Balkan, folkmorden i Rwanda och kriget i Östtimor visar alla att vi är på väg mot en värld där stater spelar mindre roll och människor större. Mänskliga rättigheter är inte bara en skrift i vatten utan blir just vad de en gång var tänkta: Alla människors rättigheter, universella till sin karaktär, individuella i sin tillämpning. Inte minst Serbiens förra diktator Milosevic kan vittna om detta från sin cell i Haag. Förmodligen trodde han att han skulle komma undan på samma sätt som generationer av diktatorer har gjort före honom. Det är min fasta övertygelse att ställningen för de mänskliga rättigheterna kommer att fortsätta stärkas. Samtidigt som denna utveckling känns hoppfull finns det mycket att vara sorgsen och oroas över. Vi har de senaste dagarna bevittnat hur Robert Mugabe i Zimbabwe utnyttjar hela registret av tricks och fula knep för att bli omvald som landets president. Genom att utnyttja frågan om fördelningen av land har han kunnat bryta mot de mänskliga rättigheterna i en omfattande och systematisk skala. Detta är inte på något sätt acceptabelt, och jag välkomnar EU:s tydliga ställningstagande mot Mugabe. Precis som alla andra folk förtjänar folket i Zimbabwe en regering som respekterar demokratins grundläggande spelregler och de mänskliga rättigheterna. En annan konflikt som flera har nämnt i dag och som det finns anledning att vi ser med stor oro på är konflikten i Mellanöstern. Våldet måste få ett slut! Dagligen kan vi se på nyheterna hur människor dödas och skadas i vad som ser ut att vara en oändlig spiral av våld. Hela det internationella samfundet måste arbeta gemensamt för att vi ska kunna lösa konflikten, även om huvudansvaret naturligtvis ligger på de berörda parterna. Därför är det mycket positivt att FN:s säkerhetsråd nyligen i resolution 1397 betonade behovet av att både Israel och Palestina får leva inom säkra och erkända gränser. Resolutionen visar att världssamfundet står enigt i kravet på att få ett omedelbart slut på våldet och på terrorn. Mänskliga rättigheter är en förutsättning för demokratisk utveckling. Därför går kraven på demokratiska fri och rättigheter inte heller att kompromissa om. Samtidigt är, precis som det redogörs för i betänkandet, den extrema fattigdom som i dag råder på många håll i världen det främsta hindret för varaktig fred och för konsolidering av demokratin. - Fattigdomsbekämpning är därför den i särklass största utmaningen vi har framför oss. - Fattigdomsbekämpningen är en förutsättning för det hållbara samhället. Fattigdomsbekämpningen måste gå hand i hand med det globala strävandet mot en socialt och ekologiskt hållbar värld. Vi måste både kämpa mot brotten mot mänskliga rättigheter och kämpa för att orsakerna till dessa brott, som krig, nöd och brist på demokrati, upphör. Fru talman! Kvinnors rättigheter är också mänskliga rättigheter. I gårdagens Aftonbladet finns en artikel om Latifa från Kabul som numera lever i landsflykt. Hon beskriver hur hon hölls inspärrad i sitt hem för att hon var kvinna. När hon var 16 år intog talibanerna Kabul och hennes och hennes familjs liv förändrades totalt. Hon tvingades bära chadri, dvs. den heltäckande dräkten. Skolor och universitet stängdes. Latifas berättelse är bara ett exempel av många på hur kvinnors rättigheter blir kränkta, hur kvinnor blir offer för krigets vedermödor. Över en natt kan en människas liv bli helt förändrat. För kvinnorna i Afghanistan finns nu kanske hopp om ett nytt liv med en ny frihet. Kränkta rättigheter och kvinnors utsatthet hittar vi också i Sverige, nu och förr. Min egen mormor var statare. Hon ägde ingenting. Det var godsägarna som ägde henne, hennes man och deras sju barn. För kvinnorna i den tidens Sverige, inklusive min mormor, såg livsprojekten mycket lika ut. Valalternativen var minimala. Blev du som kvinna kränkt och som min mormor utsatt för våld i hemmet fanns inte heller mycket hjälp att få. Dessutom var Sverige på 1800 talet ett av Europas fattigaste länder. Från det läget till det läge vi är i i dag, ett fritt och betydligt mer rikt land, har kampen om rättigheterna spelat stor roll, från att den allmänna rösträtten infördes och fram till idag. Med en titt i backspegeln kan vi i dag säga att jämställdhetsarbetet i Sverige har burit frukt. Och precis som påpekas i betänkandet kan vi, eftersom jämställdheten kommit långt i vårt land i jämförelse med många andra stater, hålla en hög ambitionsnivå i dessa frågor i såväl FN som EU-samarbetet. Vi vet i dag att sociala normer, politik och lagar har betydelse för skillnader mellan könen, vad gäller tillgång och möjlighet till hälsovård, arbete och utbildning. Studier visar också att ju fler kvinnor som får utbildning, desto högre blir tillväxten i ett land. Men på alltför många ställen i världen har vi bara sett början till en sådan positiv utveckling. Diskrimineringen av kvinnor har visat sig ha ett högt ekonomiskt pris. Diskriminering av kvinnor bidrar fortfarande till att bibehålla eller till och med öka fattigdomen. Mot den bakgrunden är FN:s millennieutvecklingsmål att halvera fattigdomen ett tufft mål, men också den viktigaste utmaningen världssamfundet har framför sig. Diskrimineringen av kvinnor har också ett politiskt pris. När det råder brist på kvinnor i politiken blir den inte bara odemokratisk utan också kolossalt ensidig, eftersom halva befolkningens intressen inte speglas i besluten. I världens parlament i dag finns i genomsnitt 14 % kvinnliga ledamöter. Det lägsta antalet kvinnor återfinns i arabvärlden där de kvinnliga parlamentsledamöterna utgör endast 4 %. Och i Kuwait och Förenade Arabemiraten har kvinnor fortfarande ingen rösträtt. Fru talman! Jag blir rädd när jag erfar uppgifter som säger att prostitutionen och handeln med kvinnor växer lavinartat. Jag blir arg när jag hör om unga flickor som gifts bort mot sin vilja. Lika förfärade som arga blir vi när vi hör om den kvinnliga könsstympning som sker i dag på flera håll i världen. Vi blir skakade när vi ser vad kvinnor utsätts för i krig. Det finns exempel på flyktingläger där kvinnor utnyttjas, t.o.m. av hjälparbetare. Genom Rädda Barnen och UNHCR avslöjades nyligen att flickor och unga kvinnor har utnyttjats av personalen i flyktingläger. Ett omfattande arbete pågår för att klarlägga de händelserna. Hiv och aids är tillsammans med fattigdomen två av de största problemen i dag för världens kvinnor. Det finns byar i Afrika där kvinnorna helt har dött ut i hiv och aids. Medicin som skulle kunna bromsa sjukdomen förvägras dem som mest behöver den. Men det finns också ljusglimtar som inger framtidstro. Konkreta exempel som visar att bistånd i form av mikrolån till kvinnor blivit en succé i många länder och att lagarna mot kvinnovåld har blivit fler. I t.ex. Afrika blir fattiga flickors möjlighet till utbildning ett lyft för hela samhället. Därför är jag glad att vi i betänkandet tydligt slår fast det svenska engagemanget i jämställdhetsfrågan. Det framgår också i betänkandet att vi på olika sätt i utvecklingssamarbetet stöder åtgärder för att förbättra flickors situation, bl.a. genom att öka andelen flickor som får tillgång till grundskoleutbildning. Där kvinnors rättigheter kränks måste detta fördömas. Men det räcker inte! I hög grad handlar det om att öka antalet rättigheter och förstärka kvinnornas lagliga rättigheter. Kvinnors rätt till sitt eget liv och till sin egen kropp, liksom kvinnors rätt till utbildning och att äga mark, är grundläggande. Men kvinnor och män måste också i övrigt ges samma lagliga rättigheter och möjligheter. Kvinnors och mäns behov måste tas på lika stort allvar vid utformning av verksamheter och i tillgång till och reell möjlighet till utbildning, arbete och försörjning. Genom att göra detta befrämjas inte bara situationen för världens halva befolkning utan även människors livsvillkor totalt sett. På det viset är nog jämställdhetsarbetet ett av de mest långsiktigt effektiva medel vi har att tillgå för att bekämpa fattigdomen i världen. Att utbilda kvinnor är att utbilda hela världen! Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.